Herr talman! Det måste betraktas som egendomligt att folkpartirepresentanterna i finansutskottet gått emot sin egen regering i betänkandet nr 29 och yrkat bifall till den socialdemokratiska motionen, innebärande att även uppgifter om yrke skall samlas in vid nästa års folkoch bostadsräkning. Enligt min uppfattning är det desto mer besynnerligt som det finns starka skäl som talar mot ett bifall till motionen i fråga. Folkoch bostadsutredningen har påtalat att kvalitetsundersökningar i samband med de senaste folkoch bostadsräkningarna visat att statistik över yrke har varit behäftad med ganska stora fel. Dessa har huvudsakligen berott på att uppgiftslämnarna inte har lämnat tillräckligt preciserade uppgifter. Osäkerheten ökar också därför att arbetslivets utveckling särskilt under de två senaste decennierna har medfört att en och samma yrkesutövare ofta fått förändrade arbetsuppgifter. Även rotationen mellan olika arbetsuppgifter har ökat liksom övergången från manuella rutiner till mer övervakande uppgifter, som har följt i automationens spår. Vidare har under senare år benämningen på yrken gjorts mindre beskrivande än tidigare, vilket har gjort det svårare att få preciserade uppgifter från allmänheten. Det kan tilläggas att nästa års folkoch bostadsräkning troligen blir den sista, där erforderliga uppgifter insamlas med hjälp av en omfattande medverkan från allmänheten. I propositionen föreslås SCB få i uppdrag att utreda möjligheterna att på andra sätt ta fram erforderlig statistik över yrken. Det finns alltså många tekniska och praktiska skäl, som gör att värdet av insamlingen av yrkesuppgifter blir icke obetydligt mindre än vad man från början väntat. Det finns ytterligare ett skäl för finansutskottet att följa propositionen, nämligen kostnaderna. Dessa har beräknats till ca 12 milj.kr., varav 9 skulle falla på staten och 3 på kommunerna. I finansutskottets betänkande nr 20 av den 13 februari i år med anledning av regeringens proposition nr 100 om finansplanen och budgetförslaget understryker utskottet vikten av att samtliga utskott vid sin beredning av budgetens olika delar intar en mycket restriktiv hållning. I de fall utskotten finner att större utgifter än regeringen föreslagit i något fall är angelägna, bör förslag om utgiftsökningar så långt möjligt åtföljas av förslag till besparingar på andra punkter. I denna sista mening har — vilket i rättvisans namn skall erkännas — socialdemokraterna inte deltagit, även om deras motion ger uttryck för samma andemening. Nu går alltså finansutskottets centeroch folkpartiledamöter rakt emot vad man har sagt för bara ett par månader sedan. Då krävde man sparsamhet från andra utskott. Nu struntar man totalt i något som för mig framstår som alldeles självklart, nämligen att föregå med gott exempel. Finansutskottets agerande i denna fråga har förvisso inte stärkt utskottets trovärdighet hos de andra utskotten. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till den moderata reservationen.

Herr talman! Nu säger Arne Gadd att det inte blir någon kostnad förrän nästa år. Det är alldeles riktigt. Men då skall jag passa på att citera vad som står i den socialdemokratiska reservationen 2 vid finansutskottets betänkande nr 20: ”Under riksdagsbehandlingen måste därför en lika restriktiv hållning intas till förslag som innebär att man i och för sig undviker utgiftsökningar för 1979/80 men som medför utgifter längre fram. Några uttalanden, som binder regeringen inför budgetarbeten avseende kommande budgetår, bör heller inte göras.” Man gör det lätt för sig om man bara skjuter undan frågan om kostnaderna och säger att det blir en senare fråga, kanske för en annan regering. Det finns möjligheter att bearbeta och eventuellt komplettera företagens uppgiftslämnande till lönestatistiken och den vägen leta rätt på tänkbara sjukdomar. Det förekommer också riktade arbetsundersökningar, som exempelvis 1976 då regeringen beviljade medel till kostnadsfri hälsoundersökning av de 25 000 personer som beräknades på något sätt ha varit i kontakt med asbest. Om både folkoch bostadsutredningen och regeringen har ansett att statistiken över yrken varit tämligen osäker, är det ganska anmärkningsvärt att socialdemokraterna i sin motion har ansett att t.o.m. en något mindre detaljerad uppläggning är tillräcklig. Då skulle ju osäkerheten beträffande resultatet bli ännu större.

Herr talman! För tredje gången under loppet av två år ligger nu ett betänkande som gäller Serafimerlasarettet på riksdagens bord. Jag skall försöka bli så kortfattad som möjligt, men då detta tillfälle i värsta fall också är det sista, vid vilket en svensk riksdag har att besluta om lasarettets verksamhet, må det kanske förlåtas mig om jag gör en kort återblick på riksdagens mer än tvåhundraåriga befattning med saken. Ty denna börjar med en motion av stadsfysicus Nils Boy till 1731 års ständerriksdag om inrättandet av ett lasarett i Stockholm — en motion som avslogs med samma hänvisningar till obilligheten i kommunala anspråk på staten och det allmänt kärva ekonomiska läget som utbildningsministern och utbildningsutskottet nära 250 år senare har presterat. Icke desto mindre föll frågan framåt, och 1739 — för 240 år sedan — tog riksdagen ett avgörande beslut i finansieringsfrågan, vilket möjliggjorde för goda krafter inom den dåvarande svenska medicinen och statsledningen att år 1752 öppna Sveriges första moderna lasarett, Serafimerlasarettet. Alltsedan dess, och nu i 227 år, har Serafimerlasarettet betjänat Sveriges — och under lång tid även Finlands — folk och, jag tror jag vågar säga det, därvid också känt ett särskilt ansvar för, och en särskild heder av, att ge riksdagens ledamöter den hjälp som de emellanåt varit i behov av. Det är denna resurs — belägen icke längre från vare sig det nya eller det gamla riksdagshuset än en avdelning från en annan i ett Babels hus — som utbildningsutskottets majoritet nu föreslår kammarens ledamöter att avhända sig. Herr talman! Innan jag går vidare känner jag ett behov av att vända mig till dem här i kammaren som företräder stora grupper i vårt samhälle, vilka i dag till följd av strukturomvandlingen i vårt näringsliv mist eller riskerar att mista sina arbeten och sina arbetsplatser. Det kan kanske tyckas, att en nedläggning av ett sjukhus inte är så mycket att bråka om, allra helst som vårdpersonalen rimligtvis kan beredas arbete någon annanstans. Jag vill ändå be dem förstå att denna nedläggning, i motsats till många andra, icke betingas av en hård ekonomisk nödvändighet, ty Serafimerlasarettet är ett billigt sjukhus och dess huvudman, landstinget, redovisar i år ett präktigt budgetöverskott. Motiven är av annat slag: det rör sig om en kamp mellan det sjukhusindustriella komplexet, Babels-hus-teknokratin, å ena sidan och företrädare för det småskaliga, det hanterliga och det mänskliga, å den andra — detta som ändå till slut i sanningens namn måste segra. Det är för detta Serafimerlasarettets personal, dess patienter och deras anhöriga har slagits sedan åtskilliga år tillbaka, och det är dem jag här står som talesman för, även om mitt eget medicinska timglas snart har runnit ut. Riksdagen befattar sig icke allenast med materiella värden. Den bär numera också den första statsmaktens hävdvunna ansvar för att ”rätt och sanning styrka”, särskilt sedan regeringen visat sig oförmögen till detta. Jag står här som ensam reservant, mot 14 ledamöter av utbildningsutskottet, och en sådan strid kan förefalla hopplös. Men dessa 14 ledamöter av utbildningsutskottet har också tillhört de tysta majoriteter som våren 1977, och så sent som i oktober 1978, vid samma riksmöte som nu, godkände och gav regeringen till känna uttalanden av helt motsatt innebörd mot vad som framgår av betänkandet. Även i denna fråga har politikens kastvindar givit sig till känna. Jag kan emellertid hämta en viss uppmuntran i det förhållandet att jag även en gång tidigare, 1974, stod som ensam reservant, mot nio motståndare och deras mäktiga tillskyndare, i den s.k. Serafenutredningen, men det blev likväl mitt råd och icke deras som den dåvarande socialdemokratiska regeringen följde. Det är fortfarande mitt hopp att det även om riksdagens ledamöter skall kunna gälla att ”sanningen skall göra eder fria”. Ty vad är det frågan gäller? Jo, att regeringen vill att riksdagen skall springa ifrån sin två gånger uttalade mening och falla till föga för oresonliga krav från en tilltagsen och hänsynslös avtalspartner, genom att godkänna en överenskommelse, som — när den framlades av trepartiregeringen, kamouflerad med endast orden ”med mera” i rubriken till en proposition till förra årets riksmöte — blev underkänd av riksdagen. Denna överenskommelse är icke förenlig med vad socialutskottet uttalat och riksdagen beslutat 1977 och 1978. Vad folkpartiregeringen och utbildningsutskottets majoritet nu anfört är heller icke förenligt med riksdagens tidigare beslut. Intressant är, att det är socialutskottet som slagit vakt om sambandet mellan forskning och undervisning i sjukvården, medan det är utbildningsministern och utbildningsutskottet som varit beredda att prisge detta samband. Det är att beklaga att socialutskottets ärade ordförande icke kan vara med oss i dag och att dess tidigare vice ordförande, som är den som signerat utskottets grundläggande betänkande i saken, sedan han ingått i den regering som bildades omedelbart efter det att riksdagen fattade sitt förra beslut i denna fråga, nu hör till kretsen av dem som därigenom tvingats att dagtinga med sitt samvete. Men sådant hör av allt att döma till pjäsen, och jag vill inte förebrå honom, lika litet som jag vill rikta någon personlig kritik mot de två statsråd som tvungits signera de ifrågavarande propositionerna. Liksom i antikens sorgespel bär aktörerna sina masker, medan regissören i detta fall sitter på Långholmsgatan och ler. ”Det skall mycket till för att ändra ett enhälligt riksdagsbeslut”, sade utbildningsutskottets ordförande nyligen —i en annan fråga. Vad är det då för ”mycket”, som kommit till i Serafenfrågan, om ens något?

När statens förhandlingsnämnd kom till förhandlingsbordet — och man får väl förutsätta att denna i varje fall hade i uppdrag att iakttaga vad socialutskottet i sitt av riksdagen godkända betänkande uttalat, även om det icke saknats utrymme för visst tvivel härvidlag — då ställde motparten sådana uppenbart oresonliga och orimliga krav att förhandlingsnämnden motståndslöst medverkade till att träffa ett av de mest förödmjukande och oförmånliga avtal man över huvud taget kan föreställa sig. Detta intryck har ytterligare bestyrkts vid de föredragningar som ägt rum inför utskottet. Jag skall inte trötta kammaren med detaljer, men det kan vara skäl att nämna, att medan statens bidrag till landstinget för den nuvarande undervisningen och forskningen vid Serafimerlasarettet ligger i storleksordningen 10-15 milj.kr., nämndes inför utskottet krav i storleksordningen 100 miljoner eller mera — dvs. mer än hela driftkostnaden för Serafimerlasarettet — för den händelse landstinget skulle bekväma sig till att infria de villkor som riksdagen ställt. Det är uppenbart att sådana krav icke har någon saklig grund och endast uppställts i akt och mening att omöjliggöra den samförståndslösning, som socialutskottet våren 1977 velat bana väg för. Inför dessa krav, och inför förhandlingsnämndens uppenbara oförmåga att hävda statens intressen, har regeringen och utbildningsutskottets majoritet helt enkelt givit upp. Långt ifrån att utnyttja den styrkeposition som borde ha legat i att staten, för att medge en förflyttning av statliga aktiviteter som staten själv icke påfordrat, kunde kräva kompensation från landstinget, hotar riksdagen nu att uppleva ett smärtsamt moraliskt och politiskt nederlag. För dem som, i likhet med mig, även i andra sammanhang velat slå vakt om riksdagens värdighet och anseende, ter sig den här situationen absurd. Att riksdagen under 170 år ofta visat sig ”visligt trög till verkning” är förmodligen sant och kanske bra, men det skulle nog inte skada om den också visade sig ”fast och stark till motstånd”, så som 1809 års konstitutionsutskott uttryckt saken. Vad är det då själva saken gäller? Att lägga ned Serafimerlasarettet — ett effektivt, mänskligt och billigt sjukhus i hjärtat av huvudstaden — och detta när man vet att akutsjukvården i själva verket är icke minst de äldres viktigaste resurs, ty det är dessa som framför allt drabbas av svåra och livshotande sjukdomstillstånd, där en i tid insatt effektiv vård har visat sig kunna återge tre av fyra patienter nya krafter, och gett dem möjlighet att återvända till sina hem — detta, herr talman, är naturligtvis i sig dåraktigt. Även för den majoritet i utbildningsutskottet, som av formella skäl inte ansett sig böra kommentera denna aspekt av problemet, har åtgärden uppenbarligen tett sig både svårbegriplig och beklaglig. Jag har varit, och är, tacksam för att i detta stycke ha fått erfara utskottets sympati.

Detta är förmodligen också skälet till att Karolinska institutets medicinare företrädesvis velat tjänstgöra vid detta sjukhus, som de bedömt ge den bredaste och mänskligaste förberedelsen till deras framtida verksamhet som läkare — kanske rentav den ”helhetssyn”, som man nu på alla håll efterlyser. Vad är det då för ”mycket” nytt, som propositionen tilifört ärendet? En sak var alltså ”kostnadsaspekten”. Varje förhandling är en kraftmätning. Det är oroväckande att staten i denna kraftmätning står som förlorare. Det kan båda illa också för framtiden. Ty, låt oss göra det tankeexperimentet att staten överlät sitt ansvar för Karolinska sjukhuset på Stockholms läns landsting, och att detta några år senare ensidigt beslöt sig för att lägga ned även Karolinska sjukhuset, samt erbjöd staten att flytta undervisningen och forskningen till något annat landstingssjukhus. Skulle någon här i denna kammare anse det rimligt att staten i så fall på nytt skulle bekosta uppförande och inredning av nya undervisningsoch forskningslokaler på det andra sjukhuset i stället för dem som rivits ned av huvudmannens grävskopor? Jag tror det i varje fall inte. Men det är just detta man nu kräver från landstingets sida, när det gäller Serafen. Propositionsförfattaren har i sin argumentnöd även kommit på att klamra sig fast vid ett tidigare riksdagsuttalande, för tio år sedan, om en ”koncentration av forskningsresurserna till Karolinska sjukhuset och Huddinge sjukhus”, och begärt att riksdagen på nytt skall avge en försäkran om sin bekännelse till denna trosartikel. Som jag anfört i min reservation kan riksdagen lugnt göra detta. I den utsträckning den är tillämplig — nämligen för vissa högt specialiserade enheter — är den självklar. Den har aldrig avsetts att tillämpas på de grundläggande kliniska enheter som Serafenfrågan handlar om, och den saknar därför all relevans för det ärende vi här diskuterar. Vad som däremot är livsviktigt för saken är att vidmakthålla det nära sambandet mellan läkarutbildningen i de stora grundläggande kliniska ämnena medicin och kirurgi och den kliniska forskningen inom dessa ämnesområden. Detta förutsätter — som riksdagen tidigare beslutat — att om läkarutbildningen i dessa ämnen skall flyttas från Serafimerlasarettet till Danderyds sjukhus, som är det enda sjukhus huvudmannen erbjuder, så skall också de vid dessa kliniker och de med dem samarbetande kliniska laboratorieenheterna verksamma forskarna flytta dit. Denna självklara tanke, som också kodifierats i en av den nya högskolelagens portalparagrafer, har aldrig ifrågasatts vid de tidigare diskussioner och beslut även riksdagsbeslut —- som avsett vad som skulle hända, om Serafimerlasarettet i framtiden lades ned. Men vad innehåller då den preliminära överenskommelsen? Jo, att studenterna skall skickas till Danderyd, medan professorerna, slagna i bojor och till tonerna av triumfmarschen ur Aida, skall föras till Huddinge sjukhus, varigenom det nära och förtroliga samband som hittills rått mellan lärare och elever på Serafimerlasarettet för alltid skall brytas. Det kan var och en förstå att detta är en utstuderad gemenhet, och ingenting annat. Även om jag, av övergripande orsaker, är nödsakad att yrka avslag på hemställan i utbildningsutskottets betänkande 1978/79:26, mom. 2, vill jag i varje fall här betyga min tacksamhet mot utskottets majoritet för att man i detta hänseende ändå öppnat en utväg för mina kolleger.

Längre kan inte gärna självuppgivelsen och förnedringen gå. Låt mig säga, herr talman, att det enligt min mening är viktigare att statens auktoritet upprätthålles än att statens förhandlingsnämnd hålles under armarna. Om riksdagen biträder vad utbildningsutskottets majoritet anfört kommer den traditionsrika 1600-talsbyggnad, som sett den svenska kirurgin uppstå och utvecklas under mer än tvåhundra år, att skändas och förvandlas till lokaler för gatukontoret, medan Sveriges första och ännu i främsta linjen verksamma röntgenavdelning och en högeffektiv, helt modern operationsoch intensivvårdavdelning blir grävskopornas offer. I inget annat kulturland skulle något sådant få förekomma. På ett mera skakande, symboliskt sätt kan knappast den svenska sjukvårdens nedrustning inledas. Herr talman! Statsmakterna har på många områden, också inom sjukvården, under senare år överlåtit sitt ansvar för viktiga samhällsfunktioner till andra huvudmän. I de fall dessa huvudmäns eget intresse av och förmåga att väl förvalta arbetsuppgifterna är pålitliga kan denna utveckling vara rimlig och riktig. Men om staten av bekvämlighetsskäl också befriar sig från ansvaret för det ideella innehållet i arbetsuppgifter, som icke är enbart lokala utan också tillhör mänskligheten — och dit hör förvaltningen av det medicinska kulturarvet — då inger detta allvarlig oro. När jag för 21 år sedan, som den artonde i ordningen sedan Serafimerlasarettet grundades, anförtroddes ansvaret för dess medicinska klinik, fick jag av Karolinska institutets dåvarande rektor professor Sten Friberg, uppdraget att försvara Serafen, vars öde redan då sedan ett tiotal år tillbaka föreföll beseglat, eftersom staden förvärvat lasarettstomten mot löfte att i stället uppföra ett nytt undervisningssjukhus på Sabbatsberg. Löftet infriades ej, inget nytt undervisningssjukhus byggdes och Serafen bevarades. Sedan skulle det bli Enskededalen. Det blev inte heller byggt, och så bevarades Serafen. Sedan skulle det bli S:t Göran. Om detta beslöt också riksdagen, men avtalet upphävdes senare i tysthet, och Serafen bestod tills vidare. Nu, under en annan rektor, som en gång tillhörde vår krets men som nu har fått andra kamrater, har det på nytt blivit dags att lägga ned Serafen, för somliga, och följaktligen att bevara den, för andra. I dessa 21 år har vi hållit ställningarna, och även om vi inte vågat sikta till att vara bäst har vi försökt att inte heller stå tillbaka för någon. Om vi lyckats med detta må andra döma om. Utbildningsministern, som jag respekterar som person, men ibland måste korsa klingor med, har nyligen sagt att ”kampen mot det onda skall föras politiskt”. Det är alltså det jag nu har gjort, när jag bekämpat denna skamliga och orättrådiga ”övetenskommelse”. Det står skrivet att ”den som förstår att göra vad gott är, men icke gör det, för honom bliver detta till synd”. Jag hade hoppats att åtminstone de ledamöter av utbildningsutskottet, som är förtrogna med Skriften, skulle ha velat skänka dessa ord en tanke. Ty vad jag i min reservation begär — och, herr talman, härmed yrkar bifall till — är endast att riksdagen skall fasthålla vid sitt i höstas fattade beslut att nya förhandlingar skall inledas och att några förändringar för Serafimerlasarettets del icke skall vidtas, förrän riksdagen har fått ta ställning till ett nytt avtal, som tillgodoser riksdagens villkor.

Herr talman! Jag vill börja med att liksom Gunnar Biörck i Värmdö erinra om några bakgrundsfakta i det här viktiga ärendet. Det är bakgrundsfakta som delvis sammanfaller med vad Gunnar Biörck nyss har sagt, men det är också fakta som inte berördes i hans anförande. Stockholms läns landstingskommun har beslutat att lägga ned Serafimerlasarettet vid årsskiftet 1979-1980. Därefter har staten och landstingskommunen träffat en överenskommelse om var den utbildning och forskning som bedrivs vid Serafimerlasarettet bör placeras. Överenskommelsen innebär bl.a. att utbildningen för 90 läkarstuderande årligen förs över till Danderyds sjukhus från vårterminen 1980 och att 5 tjänster som professor eller biträdande professor flyttas över till Huddinge sjukhus. Vissa övergångsåtgärder skall vidtas. Enligt överenskommelsen skall vidare staten till Stockholms läns landstingskommun betala investeringsbidrag på 10 milj.kr. i kostnadsläget november 1977 för erforderliga lokaler och utrustning vid Danderyds sjukhus. I propositionen 1977/78:177 om viss ändring i sjukvårdslagen, överenskommelser om Karolinska sjukhuset m.m. ansåg dåvarande statsrådet Troedsson att överenskommelsen borde godtas. Socialutskottet erinrade i sitt betänkande, som Gunnar Biörck sade, om sitt tidigare uttalande att en förutsättning för att Serafimerlasarettet skall kunna läggas ned är att likvärdiga resurser för sammanhållen utbildning och forskning kan beredas på annat håll inom Stockholms sjukvårdsområde. I betänkandet ansåg utskottet att det inte inträffat något nytt i frågan utan vidhöll sitt ställningstagande och hemställde att riksdagen skulle ge regeringen till känna vad utskottet anfört i frågan. Riksdagen biföll utskottets hemställan. Mot den här bakgrunden har frågan var den utbildning och forskning som nu bedrivs vid Serafimerlasarettet skall förläggas åter prövats inom regeringskansliet. Prövningen har lett till att villkoret om en sammanhållen utbildning och forskning inte kan uppfyllas inom rimliga ekonomiska ramar. Efter en granskning av olika alternativ har regeringen kommit fram till att en överflyttning av utbildningen till Danderyds sjukhus och forskningen till Huddinge sjukhus kräver det ojämförligt minsta ekonomiska åtagandet från statens sida. I propositionen sägs det att med dagens samhällsekonomiska och statsfinansiella läge är denna omständighet ett tungt vägande argument för den lösning som regeringen med statsrådet Troedsson som föredragande tidigare har förordat. Från en samlad granskning av frågan utifrån statsfinansiella, utbildningsmässiga och sjukvårdspolitiska utgångspunkter inbjuds därför riksdagen att göra en omprövning av sitt tidigare ställningstagande. Utbildningsutskottet konstaterar också — det framkom inte av Gunnar Biörcks inlägg - att rektorsämbetet vid Karolinska institutet i skrivelse den 15 februari 1979 ställer sig bakom regeringens förslag. Utskottet konstaterar vidare, efter att ha fått information från företrädare för statens förhandlingsnämnd och Stockholms läns landstingskommun, att ett vidhållande av riksdagens gamla beslut skulle bli för staten mycket kostnadskrävande. Slutsatsen för utbildningsutskottets del blir att det nuvarande statsfinansiella läget talar mot att staten påtar sig dessa ökade kostnader. Det framhålls också i utskottsbetänkandet att i den preliminära överenskommelsen mellan staten och landstinget finns intagen en föreskrift om forskningsmöjligheter vid Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. Med hänsyn till dessa skäl bör därför riksdagen enligt utskottet godkänna vad regeringen förordat om flyttning av läkarutbildningen och forskningen vid Serafimerlasarettet. Utskottet följer alltså i väsentliga delar förslagen i propositionen. På en punkt föreslås dock en förändring. Med hänsyn till föreliggande särskilda omständigheter anser utskottet det lämpligt att de nuvarande innehavarna av de två vid Karolinska institutet inrättade professurerna i kirurgi och klinisk kemi, som f. n. är förenade med överläkartjänster vid Serafimerlasarettet, vid lasarettets nedläggning bereds tillfälle att tjänstgöra som överläkare vid Karolinska sjukhuset. Det ankommer, säger utskottet, på regeringen att vidta de åtgärder som krävs för en sådan övergångsvis anordning. Ytterligare en sak är av intresse i detta sammanhang. I enlighet med vad dåvarande statsrådet Troedsson anmälde i propositionen 1977/78:177 förordar statsrådet Wikström — under förutsättning att överenskommelsen godkänns — att en personlig tjänst inrättas som professor i medicin vid Karolinska institutet, förenad med tjänst som överläkare vid Karolinska sjukhuset, för professor Gunnar Biörck. Utskottet hemställer att riksdagen med bifall till detta förslag bemyndigar regeringen att vid Karolinska institutet inrätta en sådan personlig tjänst för professor Biörck. Jag vill påminna om och mycket starkt understryka med anledning av vad Gunnar Biörck sade att vi nu inte diskuterar en nedläggning av Serafimerlasarettet. Beslut om nedläggning av Serafimerlasarettet fattade huvudmannen, Stockholms läns landstingskommun, vid behandlingen av budgeten för år 1978-1982. Detta är alltså ett faktum, och utskottet har inte velat framföra synpunkter på detta huvudmannens beslut. Jag vet att många i denna kammare med stor sympati har följt Gunnar Biörcks i Värmdö och andras kamp för att bevara Serafimerlasarettet. Det är alltså inte detta som diskussionen nu gäller, utan frågan är vad vi skall göra i en situation där ett nedläggningsbeslut redan är fattat. Som har framgått av mitt anförande anser utskottet, liksom Stockholms läns landsting och rektorsämbetet vid Karolinska institutet, att det föreliggande förslaget till avtal tillgodoser kraven på en god utbildning och forskning. Jag vill gärna tillägga att utbildningsutskottet har lagt ned ett omfattande arbete på det här ärendet. Vi har verkligen vinnlagt oss om att höra alla parter. Vi har haft hearings — det påminde också Gunnar Biörck om — med företrädare för statens förhandlingsnämnd och i två omgångar med företrädare för Stockholms läns landsting. Det är efter denna ingående behandling som utskottet kommit fram till sitt ställningstagande. Jag är övertygad om att Gunnar Biörck, som själv intensivt har deltagit i utskottets överläggningar, ger mig rätt i att utskottet har ägnat ärendet all den tid som man har rätt att kräva.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

Herr talman! Jag skall bara med ett kort inlägg motivera varför socialdemokraterna i utbildningsutskottet har anslutit sig till den ståndpunkt som majoriteten intagit. Jörgen Ullenhag har talat för utskottsmajoriteten. Först, herr talman, en liten personlig reflexion. Jag har sagt i utbildningsutskottet att jag inte är övertygad om att jag, ifall jag hade varit stockholmsk landstingspolitiker, skulle ha medverkat till att lägga ned Serafimerlasarettet, och det är många av oss ute i landet som inte riktigt förstår det som skett i den frågan. Men vad som har hänt, herr talman — och nu kommer jag in på motiveringen till socialdemokraternas ställningstagande i utskottet — är att huvudmannen för sjukvården i Stockholms län, ett enhälligt landsting, har fattat sitt beslut. Jag har också sagt att vi i mitt hemlän inte skulle godta att riksdagen organiserade vår sjukvård. Landstingspolitikerna i Stockholm har alltså bestämt sig, och då uppstår frågan vad vi skall göra med forskningsresurserna i ett läge där detta har inträffat. Det är inte så att utskottet har nonchalerat problemet. Kammarens ärade ledamöter känner till ått kvalificerad medicinsk forskning finns på ett antal olika ställen i Sverige. Det är en dyrbar verksamhet, och om vi skulle vilja utvidga den ytterligare till nya sjukhusenheter, står landsting ute i landet i kö för att få del av de tillkommande resurserna. Man har velat få medicinsk forskning t.ex. i Örebro men också på andra håll i landet. Får vi råd att bygga ut den medicinska forskningen med nya enheter utöver de nuvarande, måste vi allvarligt överväga om inte vissa orter ute i landet skall få del av dessa tillkommande forskningsresurser. Enligt det beslut som Stockholms läns landsting har fattat och gjort upp med statens förhandlare om skall det förekomma medicinsk forskning i Stockholmsområdet dels vid Karolinska institutet, dels i Huddinge. Dessutom ligger ju Uppsala med sina forskningsresurser ganska nära Stockholm. Det är sålunda en stark koncentration av de medicinska forskningsresurserna till Stockholmsområdet. Vi har i utskottet lagt ned mycket arbete på detta ärende. Avgörande för oss har varit att landstinget enhälligt har bestämt sig för en viss lösning. Företrädare för landstinget har besökt utskottet och därvid också markerat beslutet. Landstinget är dessutom överens med rektorsämbetet vid Karolinska institutet i ärendet, och de har gjort upp om detta med statens förhandlare. Alla inblandade parter har meddelat utskottet att det, om man inte skulle följa denna överenskommelse, blir ökade kostnader på omkring 100 milj.kr. om året. Detta har, herr talman, varit motiven för att vi efter mycken vånda har hamnat på vår ståndpunkt. Det innebär självfallet inget ställningstagande till hur sjukvården i Stockholmsregionen organiseras, utan det är ett ställningstagande till vad vi skall göra med den medicinska forskningen när vi står inför det faktum att Serafimerlasarettet skall läggas ned.

Herr talman! Elvy Nilsson har frågat industriministern om han delar företagsledningens i Pripps uppfattning att det förhållande att staten är majoritetsägare i Pripps Bryggerier inte är något skäl att se företagets framtid annat än ur strikt företagsekonomiska synvinklar. Arbetet inora regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag vill inledningsvis erinra om riksdagens beslut med anledning av regeringens proposition om åtgärder inom bryggeribranschen. Staten har med anledning av beslutet bildat ett strukturbolag, Brygginvest AB, med uppgift att initiera och medverka vid strukturförändringar i bryggeribranschen. Brygginvest har inlett arbetet med att ta fram en samordningsoch strukturplan för bryggeribranschen. Planen syftar till att definiera vilka strukturförändringar som bör äga rum och i vilken takt de bör genomföras. Särskild hänsyn skall tas till regionalpolitiska synpunkter och sysselsättningsaspekter. Även inom Pripps pågår en strukturutredning. Enligt de uppgifter jag har inhämtat sker en samordning mellan Pripps och Brygginvest i de båda bolagens utredningsarbete. Något beslut om nedläggning av bryggeriet i Torsby eller av någon annan av Pripps produktionsenheter har inte fattats av Pripps styrelse. Enligt det avtal som träffades mellan staten och dåvarande PRIBO i november 1974 skall Pripps drivas på ett rationellt och företagsekonomiskt sunt sätt som möjliggör en rimlig utdelning till aktieägarna. Detta avtal gäller fortfarande. Enligt min mening bör Pripps liksom andra av staten helt eller delvis ägda företag drivas företagsekonomiskt. Jag utgår dock från att riksdagens uttalande rörande bryggeribranschen är vägledande för såväl Brygginvests som Pripps styrelser vid deras behandling av olika bryggerifrågor.

Herr talman! Jag ber att få tacka budgetminister Mundebo för svaret. Min fråga var egentligen avsedd som principiell, för att få veta industriministerns uppfattning angående ett statligt företags möjligheter att ta ett större samhällsansvar än vad ett rent företagsekonomiskt synsätt skulle föranleda — detta med anledning av nedläggningshotade Pripps Bryggeri i Torsby, där företagsledningen uttalat att det inte finns något skäl att se företagets framtid annat än ur strikt företagsekonomiska synvinklar. Det är också sett mot riksdagens uttalande i samband med behandlingen av bryggeribranschens framtid, där det uttalades att särskild hänsyn skulle tas till regionalpolitiska synpunkter och sysselsättningsaspekter. Nu är det budgetministern som har avgett svaret, och naturligt nog är det då de ekonomiska aspekterna som blivit de framträdande. Budgetministern delar tydligen också företagsledningens synsätt i stort. I vad gäller den aktuella situationen vid Pripps Bryggeri i Torsby föreligger en akut nedläggningssituation, även om styrelsen inte har tagit något direkt beslut. En nådatid är satt fram till 1981 innan beslut skall tas och under vilken tid företaget skall undersöka möjligheterna till annan produktion vid bryggeriet, som alternativ eller som komplement. Det är synnerligen angeläget att en nedläggning av bryggeriet — om en sådan nu måste ske — senareläggs så länge som möjligt och absolut inte sker förrän ny produktion i någon form kan skapas, som ger de 40-talet anställda fortsatt arbete. Prippskoncernen går med rejäl vinst, och en nedläggning av Torsbybryggeriet skulle endast innebära att vinsten, som i dag redovisas till drygt 70 milj.kr. — det är f. ö. en ökning med nära 10 milj.kr. sedan föregående år — skulle minskas med 2,4 milj.kr. Det är alltså helt marginellt sett ur koncernens synvinkel, men det är nära nog en katastrof för de anställda, då det finns mycket små möjligheter till annan sysselsättning i Torsby. Förtidspensionering, arbetslöshet eller omskolning blir alternativet för den övervägande delen anställda. Detta innebär i sin tur väsentligt högre samhälleliga kostnader. Till den samhällsekonomiska bilden kan också läggas att Torsbybryggeriet föregående år levererade in till staten 6,1 milj.kr. i produktskatt. En nedläggning, som i och för sig kan te sig företagsekonomiskt motiverad, måste utifrån detta synsätt betraktas som helt vansinnig. Min följdfråga till budgetministern blir därför, om budgetministern är beredd att medverka till att bryggeriet i Torsby kan bestå. En åtgärd som i så fall borde falla sig naturlig för budgetministern skulle vara att minska eller kanske helt ta bort produktskatten, antingen enbart för Torsbybryggeriet eller för alla de bryggerier som ligger inom inre stödområdet.
Herr talman! Jag skall göra några kompletteringar till mitt svar. Elvy Nilsson säger att jag helt och hållet eller i varje fall i långa stycken delar företagsledningens synpunkter. Jag vill till detta säga att företagsledningen inte vare sig för mig som minister eller för regeringen i dess helhet har att redovisa de bedömningar den gör i enskilda fall. Den skall inte göra det enligt de avtal som är ingångna och av riksdagen fastställda. Min utgångspunkt vid hanteringen av bryggeribranschens problem är avtalen liksom riksdagsbeslutet från 1974 och från hösten 1978. Jag hade för ett par månader sedan tillfälle att besvara en fråga som berörde samma företag. Beträffande det jag då anförde har jag ingen anledning att i dag vare sig tillägga eller dra ifrån någonting. Jag sade ungefär följande: Jag är väl medveten om de problem som finns i Torsby. Jag har mött dessa problem i samtal som just rör bryggeribranschen med människor även i Tingsryd och Arboga. Jag är också väl medveten om dels de problem som kan drabba många människor på en ort och i en region då sysselsättningen sviktar och företag stundom måste läggas ned, dels de kostnader som då kan uppkomma för stat och kommun på grund av nödvändigheten av statliga insatser i syfte att undvika sådana problem. Nu kan jag inte göra något uttalande om ett enskilt bryggeris framtid. Jag har inte någon laglig rätt att göra det. De besluten skall fattas i andra organ. Jag vill bara än en gång understryka att jag utgår från att riksdagens uttalande om bryggeribranschens framtid är vägledande för de beslut som företagsledningarna kommer att fatta. I de uttalandena betonade riksdagen bl.a. att man också skulle ta hänsyn till regionalpolitiska synpunkter och sysselsättningsaspekter. Jag har själv flera gånger betonat att min utgångspunkt är att vi bör säkra överlevnadsoch utvecklingsmöjligheter för flera företag och produktionsenheter inom bryggeribranschen. Till detta vill jag göra ett tillägg: Någon ändring av produktskatten är icke aktuell.
Herr talman!

De anställda vid bryggeriet i Torsby är i dag mycket oroade över företagsledningens inställning till den fortsatta driften i Torsby. Trots att den pågående branschutredningen skall inväntas och trots att det understrukits att ingen nedläggning skall ske förrän tidigast 1981 har man redan nu dragit in alla investeringar till underhåll och reparationer. De anställda befarar därför att man avrustar bryggeriet systematiskt och att en nedläggning redan nu ses som det enda realistiska alternativet. Jag anser alltså att det är angeläget att regeringen redan nu uppmärksammar de här problemen och att regeringen också påminner Pripps Bryggerier om deras samhälleliga ansvar — helt i enlighet med vad riksdagen har uttalat och vad budgetoch ekonomiministern nyss framhöll.
Herr talman! Som jag sade i mitt svar utgår jag ifrån att riksdagens uttalande rörande bryggeribranschen är vägledande både för Brygginvest och för Pripps styrelse vid behandlingen av olika bryggerifrågor. En sak till beträffande skatter: En utgångspunkt både för denna och tidigare regeringar under 1970-talet och för riksdagen och dess skatteutskott har varit att det skall vara synnerligen starka skäl, innan man differentierar produktskatten. Jag tror inte att det vore klokt att här gå in på en differentiering. Vi har också haft många överläggningar med branschen i de här frågorna, och vi har mött propåer av det här slaget. Men efter ingående överväganden har vi alltså beslutat oss för att inte nu använda oss av den vägen.
Herr talman! Det skulle verkligen vara intressant att få höra budgetministerns definition på ”synnerligen starka skäl”. Jag har svårt att tänka mig något fall där skälen är starkare än då det gäller bryggeriet i Torsby.
Herr talman! Det är nog inte möjligt att ange några för hela näringslivet hållbara definitioner på de situationer då en differentiering kan komma i fråga. Jag vill bara peka på att några beslut rörande sådana differentieringar icke tidigare har fattats av regeringar och riksdag. Detta visar att man vid alla prövningar som hittills har skett inte har funnit tillräckligt starka skäl, bl.a. beroende på svårigheten att hantera de många gränsdragningsproblem som då uppkommer.
Herr talman! Vi har ju landet indelat i stödområden. Torsby ligger f. n. i det inre stödområdet. Det torde inte vara så svårt, om man använder sig av de gränser som riksdagen har beslutat om. Generellt torde det inte heller röra sig om så många bryggerier att det skulle behöva bli fråga om så mycket pengar. Det skulle bli en ganska lätt administrativ åtgärd att i det här sammanhanget differentiera produktskatten.

Herr talman! Tommy Franzén har frågat mig om regeringen anser riksskatteverkets tolkning av begreppet miljövårdande när det gäller mervärdeskatteplikt för publikationer som riktig och, om så ej är fallet, om regeringen är beredd att utfärda klara direktiv för hur begreppet i fortsättningen skall tolkas. Jag vill inledningsvis erinra om att det inte ankommer på regeringen att ge direktiv till myndigheter eller domstolar om tolkningen av bestämmelserna i mervärdeskattelagen. I den aktuella sakfrågan kan jag meddela att riksskatteverket, enligt vad jag har erfarit, inte har meddelat något beslut av det innehåll som Tommy Franzén uppger. Jag vill dock inte utesluta att någon av länsstyrelserna, som ju är beskattningsmyndigheter i fråga om mervärdeskatt, har gjort det. Om så skulle vara fallet vill jag erinra om att flera förutsättningar skall vara uppfyllda för att en publikation skall vara undantagen från skatteplikt i sin egenskap av organ för sammanslutning med visst syfte. Det skall vara fråga om en periodisk publikation, den skall väsentligen framstå som organ för en sammanslutning, och sammanslutningen skall ha till huvudsakligt syfte att verka för t.ex. miljövårdande ändamål. Det räcker att en av dessa förutsättningar inte är uppfylld för att publikationen skall anses som skattepliktig.
Herr talman! De tolkningsfrågor som den här debatten gäller hänger samman med behandlingen av propositionen 1973 och påföljande tre motioner från olika partiers ledamöter 1974 om momsbefrielse för miljötidskrifter. Motionerna tog upp den här problematiken och de föranledde också riksdagen att fatta ett beslut att miljötidskrifter skall vara momsbefriade. Det skedde med anledning av den reservation som var fogad till utskottets betänkande den gången. ”Fortfarande gäller sålunda att organ för sammanslutning med syfte att informera i de viktiga miljöfrågorna placeras i en sämre ställning än dem som har religiöst, nykterhetsfrämjande, politiskt, idrottsligt eller försvarsfrämjande ändamål. Vid riksdagsbehandlingen uttalade förhoppningar om möjligheter till undantag från skatteplikt eller om stor generositet vid bedömningen av frågan förpliktar inte så länge den nu snäva begränsningen av ändamålen kvarstår. Genom ett tillägg till uppräkningen av de ändamål som berättigar till skattebefrielse och ändrade tillämpningsföreskrifter förefaller det möjligt att även inrymma miljötidskrifter.” Vad har då skett? Ekonomiministern bör rimligen kunna vara med på tolkningen av innebörden i motionerna och reservationerna — alldenstund han själv var reservant i sammanhanget. Begreppet miljö innefattar enligt vår, och förmodligen även andras, mening både inre och yttre miljö, både naturvård och arbetsmiljö. Debatten om blyförekomsten i Stockholmstrafiken kan nämnas som ett exempel. De här frågorna växer fram, och det har naturligtvis satts i gång omfattande debatter om dem sedan 1974. Arbetarskyddslagen har ändrats och heter numera Budgetministern säger att något meddelande inte har kommit från riksskatteverket, men det påståendet vill jag med en gång bemöta. Det har visst kommit ett sådant meddelande.

Jag anser att det är mycket allvarligt om man undantar tidskrifter om arbetsmiljövård och arbetsmiljö från miljötidskrifter.
Herr talman! Jag utgick i mitt svar från ett yttrande som riksskatteverket hade avgett till länsstyrelsen i Halmstad, där jag vet att en fråga har varit aktuell men ännu inte är avgjord. Jag kan i övrigt inte gå in på det aktuella fallet, eftersom jag inte har rätt att göra det när ett ärende ligger under behandling i myndighet eller domstol. Jag vill bara påminna om att lagen möjliggör undantag från skatteplikt om vissa förutsättningar är uppfyllda.
Herr talman! Det är tydligt att budgetministern inte heller vill ta ställning i frågan. Jag vill inte utgå från fallet i Halmstad. Det är inte aktuellt, utan vad det här gäller är frågan: Kan man särskilja arbetsmiljötidskrifter från miljövårdstidskrifter i övrigt? Det tycker jag i så fall är väldigt farligt — om det skall tolkas så att arbetsmiljötidskrifter inte skall vara momsbefriade. Det finns olika skrifter. Den i Halmstad har inte fått momsbefrielse. Jag vill inte gå in på anledningen till det, syftena med tidningen osv. Å andra sidan är tidningen Arbetsmiljö momsbefriad. Vad som enligt min mening är det allvarliga i sammanhanget är riksskatteverkets uttalande i skrivelsen beträffande behandlingen av denna publikation, att förbättring av arbetsmiljön icke är att hänföra till miljövårdens syften. Detta uttalande gjordes 1977. Uppfattningen grundas också på ett yttrande behandlat vid ett sammanträde den 19 juni 1978. I detta yttrande uttalar reklamskattenämnden att syftena bättre företagshälsovård och bättre arbetsmiljö enligt dess mening inte är hänförliga till sådan miljövård som avses i 4§ 1 mom. reklamskattelagen. Vidare hänvisar nämnden till motsvarande text i lagen om mervärdeskatt. I den debatt i kammaren som föregick ändringen i lagen sade Kerstin Anér, som är partivän till herr Mundebo, i anslutning till reservationen följande: Man måste ”tillägga att även den sortens tidskrifter som arbetar för en bättre miljö i natur och bebyggelse och på arbetsplatser hör till det kritiska utbud som samhället inte kan klara sig utan”. Kerstin Anér tillhörde motionärerna i frågan, och hennes uppfattning var alltså att arbetsmiljötidskrifter måste vara befriade från moms.

Herr talman! Roland Sundgren har frågat utbildningsministern hur länge lärarutbildningen skall ”dras med graderade betyg”. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. I maj 1978 beslöt den förutvarande regeringen att lämna över 1974 års lärarutbildningsutrednings förslag om betygsättning i lärarutbildning m.m. till universitetsoch högskoleämbetet, UHÄ, som hade att vidta de åtgärder som ankommer på ämbetet. Regeringen föreskrev därvid att förändringar av betygsättningssystemet inom sektorn för utbildning för undervisningsyrken inte får träda i kraft förrän de särskilda meritvärderingsregler som tillämpas vid tillsättning av statligt reglerad tjänst i skolväsendet har anpassats till förändringarna. De åsyftade reglerna fastställs av skolöverstyrelsen, SÖ. F. n. pågår ett arbete inom SÖ med att utforma nya meritvärderingsregler. Detta arbete är tidskrävande. Det gäller ett stort antal lärarkategorier inom skolväsendet för vilka sinsemellan skilda meritvärderingssystem tillämpas. Upprepade överläggningar har ägt rum mellan SÖ och berörda personalorganisationer, och ytterligare överläggningar är planerade. Enligt vad jag har inhämtat räknar SÖ med att kunna fastställa nya meritvärderingsregler och övergångsbestämmelser före utgången av juni månad 1979. Vidare har jag erfarit att UHÄ för sin del är berett att — sedan SÖ fastställt nya meritvärderingsregler — utfärda nya bestämmelser för betygsättningen i lärarutbildningen.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Rodhe för svaret, även om det inte innehåller något konkretare besked med anledning av min fråga hur länge det dröjer innan de graderade betygen i lärarutbildningen försvinner. Med tanke på de utbildningar som lärarna skall förberedas för, SIA-skolan, nya pedagogiska arbetsmetoder, den ökade samverkan och skolans mer sociala funktioner anser jag det vara angeläget att de graderade betygen snarast försvinner. Den förra skolministern skrev i direktiven till lärarutbildningsutredningen att frågan om betygsättningen skulle behandlas med förtur och arbetet bedrivas skyndsamt. Nu har 1974 års lärarutbildnings förslag förelegat i nära två år, och ändå kan inga klarare besked ges om när de Jag är naturligtvis medveten om att ett avskaffande av de graderade betygen har ett samband med meritvärderingsreglerna för tjänstetillsättningar inom skolväsendet och att frågan därför tagit sin tid. Enligt statsrådet Rodhe kommer före utgången av juni månad ett förslag från skolöverstyrelsen. Eftersom skolöverstyrelsens förslag kommer att utgå från ett slopande av de graderade betygen så finns det väl möjligheter för UHÄ att omgående utfärda nya bestämmelser för betygsättningen i lärarutbildningen. Jag vill därför mer konkret fråga om statsrådet har någon uppfattning om hur länge det kan dröja innan de graderade betygen avskaffas. Det är detta som jag och lärarkandidaterna är mest intresserade av att få veta.
Herr talman! Det är givetvis omöjligt för mig att ange någon mera bestämd tidpunkt för avskaffandet av de graderade betygen. Men jag tror att man kan vara förhållandevis optimistisk. Det skall inte dröja alltför lång tid efter det att skolöverstyrelsen fastställt det nya meritvärderingssystemet. Där har vi ju fått en trolig tidsgräns, som man uppgivit från skolöverstyrelsen. Så mycket mera är väl inte att säga än att UHÄ så snart som det sig göra låter kommer att utfärda sina anvisningar.

Herr talman! Anita Gradin har frågat mig varför statsbidrag inte utgår för vikarie om lärare är ledig för vård av adoptivbarn samt om regeringen har för avsikt att korrigera denna indirekta särbehandling av en föräldrakategori. Enligt såväl tidigare som nu gällande bestämmelser utgår statsbidrag för vikariekostnader då lärare i grundskolan är tjänstledig med högst B-avdrag bl.a. vid sjukdom, risk för överförande av smitta, barns födelse samt för tillfällig vård av barn under tio år.

Herr talman! Det är så att vi väl i och för sig kom på själva sakfrågan och framför allt kunde konstatera att här var en lucka i riksdagens beslut. Eftersom frågan är riksdagsbunden hade regeringen inte någon möjlighet att bifalla statsbidrag i den fråga som Anita Gradin hänvisar till. Det gäller nu för riksdagen att efter regeringsförslag fatta beslut för att komplettera de väl motiverade bestämmelser som gäller på detta område. Det bör kanske tilläggas att lärarna ju får sin lön; vad frågan gäller är kommunens statsbidrag.

Herr talman! Ingrid Sundberg har frågat kommunikationsministern om hon avser att utfärda bestämmelser med vissa minimikrav på vägar på vilka miljöfarligt gods får transporteras samt om sådana transporter skall få korsa s.k. obevakade järnvägsövergångar. Frågan har överlämnats till mig. För att begränsa riskerna vid transporter och annan hantering av farligt gods har omfattande och detaljerade bestämmelser och anvisningar för samtliga transportsätt utfärdats. Detta gäller både på det internationella och det nationella planet. Sverige är sålunda anslutet till de mellanstatliga överenskommelser som bl.a. reglerar järnvägs-, sjö-, luftoch vägtransporter av farligt gods. Beträffande vägtransporterna är Sverige sedan år 1974 anslutet till den europeiska överenskommelsen om transport av farligt gods på väg, ADR. Denna överenskommelse anger vilket farligt gods som inte får transporteras på väg eller som får transporteras på väg endast på vissa villkor. Den innehåller vidare föreskrifter om förpackning, tankar, märkning, fordonskonstruktioner m.m. Det sker en kontinuerlig anpassning av gällande nationella regler till ADR-reglerna och till förändringar i dessa. Bestämmelser av de slag som frågeställaren efterlyser och som förbjuder eller inskränker transporter av farligt gods på vissa vägavsnitt eller över obevakade järnvägsövergångar, kan enligt 147§ vägtrafikkungörelsen meddelas av länsstyrelsen genom lokal trafikföreskrift. Statens industriverk, som är samordnande myndighet för säkerhetsfrågorna vid alla transporter av farligt gods, sammanställer och publicerar fortlöpande lokala trafikföreskrifter av detta slag. Det omfattande regelsystem som nu gäller och som jag här endast delvis berört tillkom i huvudsak år 1973 och sågs då som en temporär lösning. I början av 1979 tillkallades därför en särskild utredare med uppdrag att utreda vissa frågor om transport av farligt gods . Utredaren skall bl.a. utvärdera hittillsvarande ordning beträffande myndighetsansvaret samt undersöka möjligheterna till samordning av de gällande reglerna. Utbildningsoch räddningstjänstfrågorna skall även tillmätas stor vikt. Utredaren är dessutom oförhindrad att ta upp andra frågor i samband med transporter av farligt gods. Beträffande de speciella områden som Ingrid Sundberg berör, har jag erfarit att utredaren avser studera trafikflödet med farligt gods i relation till det svenska vägnätet. Vid en sådan studie kommer bl.a. vägbane-, miljöoch undsättningsaspekterna att beaktas. Det är emellertid för tidigt att här uttala sig om de åtgärder som kan följa av utredarens arbete.

Herr talman! Jag skall be att få tacka industriministern för svaret på min fråga, som jag ställde till kommunikationsministern eftersom jag i första hand såg detta som en trafiksäkerhetsfråga. Men givetvis kan frågan om beskaffenheten av de vägar som används för transporter av miljöfarligt gods höra hemma under industridepartementet. Jag blev särskilt glad över slutet på industriministerns svar. Den utredare som är tillsatt har tydligen framfört att han överväger att undersöka vilka krav man ur olika synpunkter bör ställa på vägarna när det gäller transport av miljöfarligt gods. Det är just detta som jag avsåg med min fråga, som jag ställde mot bakgrunden av de problem man har i Påarp i mitt hemlän, där Kemisk Verk, känt från fallet med BT-Kemi i Teckomatorp, preliminärt har hyrt en lagerlokal, till vilken miljöfarligt gods skall transporteras. Det blir här fråga om transporter på mycket smala vägar. Om transporterna inte skall ske genom tättbebyggt område kommer de att passera s.k. obevakade järnvägs Nr 133 övergångar. Torsdagen den Det är alldeles riktigt som industriministern säger att det finns utomor 26 april 1979 dentligt väl utformade regler för hantering på detta område. För att komplettera vad industriministern sade kan jag nämna att dessa regler gäller sådana saker som lossning, lastning, parkering, fordonens elektriska utrustning, osv. Man har faktiskt inte lämnat någonting åt slumpen för att försöka klara olyckors tragiska följder. Men vad är det som orsakar en olycka? Vanligtvis är det den mänskliga faktorn i en icke förutsedd trafiksituation. Sådana trafiksituationer inträffar oftare på vägar som ur trafikteknisk synpunkt inte är lämpliga för transporten i fråga. Jag förstår naturligtvis att industriministern nu inte kan uttala sig om vilka resultat den tillsatta utredningen kommer att ge. Utredningen kommer emellertid inte att bli färdig i så god tid att den kan bidra till en lösning av de akuta problemen i Malmöhus län. Jag har fått veta att jordbruksministern i morgon skall sammanträffa med representanter för kommunen. Vad han kommer att säga har naturligtvis betydelse för länsstyrelsens bedömning av den här frågan. Det som industriministern här har sagt, nämligen att vägarnas utformning i framtiden skall kunna påverka tillståndsgivningen när det gäller transporter av miljöfarligt gods, hoppas jag också kan bli till ledning för länsstyrelsens i Malmöhus län beslut i det aktuella läget. Jag har, herr talman, bara att uttrycka min glädje över att industriministern ställer sig positiv och att dessa frågor kommer att bli utredda.

Herr talman! Per Olof Håkansson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att säkerställa och utveckla en verksamhet som bygger på de idéer som ligger bakom bildandet av Swedish Environmental Protection Service , ett bolag inom Svenska Varv-koncernen. Inledningsvis vill jag nämna något om bakgrund och innebörd av Swedish Environmental Protection Service . Svenska Varv AB övertog förra året ett inom dotterbolaget Finnboda Varv AB påbörjat projekt för oljesanering. Verksamheten förlades till Malmö. Avsikten med projektet är att sammanföra olika tillverkare av saneringsutrustning i Sverige under ett s.k. paraplybolag, SEPS, för att utveckla och sälja färdiga system som kan omhänderta olja och kemikalier till sjöss och på land. Vidare planeras att sälja komponenter samt ingenjörsoch konsulttjänster med anknytning till saneringsområdet. Enligt vad jag inhämtat har SEPS såsom ett helägt dotterbolag tillförts 15 Karlskronavarvet AB, vars industriella miljöoch marknadsambitioner enligt Svenska Varvs bedömning utgör en lämplig grund för SEPS verksamhet. Vidare kommer regeringen att positivt pröva ansökan från Svenska Varv AB om medel till Karlskronavarvets förfogande för genomförande av ett samarbetsprojekt mellan SEPS och FN:s fackorgan ESCAP. Jag har också erfarit att Karlskronavarvet/SEPS etablerat kontakt med de olika enskilda företag som har intresse av att ingå under det paraply som SEPS utgör. Tillsammans formar dessa företags produkter och kunnande ett heltäckande och unikt system för miljöskydd med maritim anknytning. De initiativ som Per Olof Håkansson efterlyser synes redan vara tagna av Svenska Varv AB själva. Den ordningen finner jag f. ö. vara den naturliga eftersom frågan om SEPS utveckling nu i första hand är en angelägenhet för Svenska Varv AB.
Herr talman! Jag ber först att få tacka industriministern för svaret. Låt mig inledningsvis få säga att jag i huvudsak delar och kan instämma i den beskrivning statsrådet gjort av de idéer som ligger bakom och inom SEPS. Men därför är jag inte helt nöjd. Svaret är beskrivande och konstaterande. Det redovisar inga initiativ från regeringens sida och noterar bara beslutet att lägga SEPS under Karlskronavarvet, liksom att ärendet som sådant är en angelägenhet för Svenska Varv. Vi skall inte, herr talman, i en diskussion försöka spela ut olika enheter inom Svenska Varv mot varandra. Det är inte det frågan gäller. Frågan gäller att säkerställa och utveckla de idéer som ligger bakom och inom SEPS. Som svaret också säger har projektet rönt stort intresse och stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt — en mycket positiv uppmärksamhet. Men det är med den här frågan som med alla andra nyheter att den har motarbetats, kanske främst inifrån Svenska Varv. Ärendet har bollats mellan olika enheter, det har hängt i luften, men tycks nu äntligen ha hamnat någonstans där man åtminstone visar det egna bolaget något intresse. Det är bra. Jag skall inte utveckla dessa tankegångar vidare heller för jag utgår från att statsrådet väl känner till den mycket beska kritik mot handläggningen som man kan få se och höra på många olika håll —t.o.m. inom regeringen mycket närstående organ. Ett exempel på det kan kanske vara den del av svaret som säger att regeringen kommer att positivt pröva en ansökan från Svenska Varv om medel till Karlskronavarvet för det internationella projektet mellan SEPS och FN:s fackorgan ESCAP. Jag vill därför fråga: Finns en sådan ansökan ingiven? För den fortsatta verksamheten är det viktigt att få regeringens inställning till idéerna för projektet klarlagd. Är det rätt att tolka svaret som att inställningen är positiv? Karlskronavarvet har säkert, som jag ser det, både en god industriell miljö och marknadsambitioner. Men jag är tveksam till om det på sikt är vare sig lämpligt eller riktigt att ha bolaget parkerat där. Jag säger parkerat med vilja, för om jag är rätt informerad skall ärendet utvärderas igen och någon egentlig verksamhet skall inte komma i gång förrän till hösten. Får jag avslutningsvis fråga industriministern om han anser att inga initiativ behöver tas från regeringens sida för att säkerställa och utveckla idéerna för projektet som sådant. Är det på sikt riktigt och lämpligt att SEPS skall vara ett dotterbolag till Karlskronavarvet?
Herr talman! Jag vill understryka det som sägs i svaret om positiv prövning av ansökan från Svenska Varv. När man uttrycker sig på det sättet är det ett långt ifrån neutralt svar; det innebär ju en rätt stark markering. Det är vidare så att svarets slut innebär en anslutning till det betraktelsesätt som Per Olof Håkansson har. Däremot finner inte jag något skäl att här ifrågasätta Svenska Varvs bedömning av var inom koncernen man lämpligen lägger den här aktiviteten. Som jag sade i svaret finner jag det naturligt att Svenska Varv gör den bedömningen.

Herr talman! Låt mig då bara få understryka att industriministern och jag tydligen har rätt stor gemenskap i synen på de här frågorna, och jag hoppas att detta på något sätt skall kunna transporteras över till dem som skall handlägga ärendet i fortsättningen.

Herr talman! Bengt Silfverstrand har frågat mig om jag är beredd att vidtaga åtgärder för att säkerställa en fortsatt bemanning av Kullens fyr i enlighet med tidigare regeringsbeslut. I beslut den 23 november 1978 föreskrev regeringen att Kullens fyr skulle hållas bemannad t. v. För ändamålet ställdes särskilda medel till sjöfartsverkets förfogande. Sjöfartsverket fick i anslutning härtill i uppdrag att snarast komma överens med andra berörda myndigheter om huvudmannaskapet och kostnadsfördelningen för den fortsatta bemanningen av bl.a. Kullens fyr. Uppdraget redovisades i mitten av februari i år. Av sjöfartsverkets redovisning framgår att preliminär överenskommelse träffats mellan SMHI, AB Kullabergs Natur och sjöfartsverket om att under en treårsperiod upprätthålla bemanningen på Kullen. AB Kullabergs Natur, som redan svarar för skötseln av naturreservatet, avses bli huvudman och svara för erforderlig verksamhet. Sjöfartsverket betalar av bl.a. sjöräddningsskäl vissa bemanningskostnader. SMHI svarar genom egen personal för väderobservationer. Utsikterna till en långsiktig lösning efter den treåriga försöksverksamheten bedöms av sjöfartsverket som goda. De åtgärder som har vidtagits av sjöfartsverket tillsammans med berörda myndigheter anser jag tillräckliga för att säkerställa en fortsatt bemanning i enlighet med tidigare regeringsbeslut.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Handläggningen av frågan om fortsatt bemanning av Kullens utomordentligt strategiskt belägna fyrplats har tyvärr varit omgärdad med åtskilliga oklarheter på senare tid. När kommunikationsministern den 24 november i en interpellationsdebatt här i riksdagen meddelade att regeringen beslutat att Kullens fyr t. v. skulle hållas bemannad ställde jag för säkerhets skull en följdfråga. Jag frågade om detta beslut innebar att bemanningen skulle hållas kvar på oförändrad nivå, dvs. att de tre heltidstjänster som erfordras för att upprätthålla bevakning av fyrplatsen dygnet runt kom att bibehållas. På detta svarade kommunikationsministern: ”Fyren skall vara bemannad i den utsträckning som den äridag.” Entydigare kan knappast ett svar vara. Och beskedet var naturligtvis glädjande. Också trafikutskottet talar i sitt betänkande 1978/79:11 klart och entydigt till förmån för behovet av en fortsatt bemanning av bl.a. Kullens fyr. Då också en arbetsgrupp med representanter för sjöfartsverket, SMHI och naturvårdsverket i rapporten Bemanning av utsjöplatser enhälligt och med starkt stöd från bl.a. länsstyrelsen och ÖB uttalar sig för en fortsatt och oinskränkt bemanning av Kullens fyrplats hade man väl skäl att utgå från att det också i verkligheten skulle bli en fortsatt bemanning där. Men för någon månad sedan inträffade det märkliga att sjöfartsverket meddelade fyrpersonalen och dess fackliga företrädare att man nu avser att genomföra en omfattande organisatorisk förändring av arbetet vid fyrplatsen. Sjöfartsverkets beslut innebär i praktiken, om det genomförs, att Kullens fyr blir praktiskt taget avbemannad. Enbart fyrmästaren kommer nämligen enligt det här beslutet att bli kvar i tjänst, men endast på dagtid måndag till fredag, då han huvudsakligen skall syssla med underhållsarbeten. Övriga två fyrväktare tas bort, genom pensionering resp. förflyttning. De här planerna rimmar såvitt jag förstår illa med tidigare regeringslöften om fortsatt och oinskränkt bemanning. En annan märklig omständighet är att Höganäs kommun, som första gången redan i juni i fjol och sedan vid upprepade tillfällen begärt att få uppvakta kommunikationsministern i frågan, ännu inte fått tid för en sådan uppvaktning. Jag vill fråga kommunikationsministern vilka omständigheter som ligger bakom de här avvikelserna från regeringsbeslutet. Tack!
Herr talman! Jag tror att det finns skäl att närmare redogöra för vad överenskommelsen som sjöfartsverket har träffat med Kullabergs Natur och SMHI innebär konkret. Sjöfartsverket kommer att ha kvar fyrmästaren på fyren på heltid. Han kommer att arbeta dagtid. SMHI kommer att ha två man på fyren som var tredje timme gör väderobservationer. Samtliga kommer att bo på fyren. Fyren kommer alltså att vara bemannad med tre personer som bor på platsen. Det skall jämföras med förhållandet före automatiseringen. Sjöfartsverket hade då tre man stationerade vid fyren. För var och en gällde att de hade beredskap vart tredje dygn. Härutöver hade var och en fem timmars arbetstid per vecka för olika åtgärder vid fyren. Såvitt jag kan bedöma kommer fyren att vara bemannad i den utsträckning den är det i dag. Det kan väl inte vara Bengt Silfverstrands mening att också inriktningen av verksamheten på fyren skall vara densamma, trots att uppgifterna har förändrats genom automatiseringen och trots att de berörda myndigheterna har funnit att det här är den lämpliga bemanningen på fyren? När det gäller uppvaktningen vill jag meddela Bengt Silfverstrand att den kommer att ske den 16 maj.
Herr talman! Jag tackar för beskedet om uppvaktningen. Men det är ju litet sent; vid det laget har sjöfartsverket avslutat förhandlingarna med fyrpersonalen om den framtida ordningen. Det är riktigt att uppgifterna förändrats i och med automatiseringen. Men jag kan anföra ett par färska exempel som understryker att det måste finnas dygnet-runt-bemanning och bevakning. Och man kan inte räkna in SMHI-personalen i bevakningstyrkan — den skall enbart syssla med väderobservationer. För någon månad sedan gick den automatiska fyren ur funktion. Det upptäcktes av en privatperson som meddelade fyrmästaren. Han kallade på teknisk expertis som kunde klara av felet. Den automatiska fyren var ur funktion i en och halv timme. Det rådde stark dimma vid tillfället. Jag kan anföra åtskilliga andra exempel. Jag kan göra en koppling till den aktuella oljekatastrofen i Stockholms skärgård. Incidenter har inträffat utanför Kullen. Genom att fyrpersonal på ett tidigt stadium upptäckt oljeutsläppen har skadeverkningarna kunnat begränsas. Nu befinner man sig i den situationen att man nattetid och lördagar och söndagar inte har kontaktmöjligheter. Det är mycket allvarligt. Avvikelsen från regeringsbeslutet är så anmärkningsvärd att jag utgår ifrån att regeringen är beredd att undersöka omständigheterna närmare och vidta erforderliga åtgärder för att tillse att bemanningen hålls kvar på den nivå som förutsattes i det tidigare regeringsbeslutet. Jag vill gärna ha en bekräftelse på det.
Herr talman! Låt oss ta det ena först och det andra sedan. De tidningsartiklar, på vilka jag förmodar att herr Silfverstrand grundar sin uppfattning att fyren var släckt under en viss tid, är felaktiga. Jag har också tagit del av dessa tidningsuppgifter. Men jag har även tagit del av en skrivelse från fyrmästaren på Kullens fyr. I skrivelsen meddelar fyrmästaren att inga driftstörningar har förekommit på Kullens fyr den 1 april 1979. Fyren tändes i vanlig ordning kl. 18.45. Enligt bestämmelserna skall fyren tändas först kl. 19.01. Påståendet grundar sig alltså på felaktiga uppgifter. När det sedan gäller frågan om vad som händer under lördagar och söndagar samt nattetid vill jag framhålla att fyrpersonalen inte har såsom en specificerad uppgift att hålla utkik över havet. Det är närmast personalens närvaro och egna aktiviteter som avgör i vilken mån sjöövervakning kan äga rum. De tre personer som avses utgöra den fortsatta bemanningen är boende på fyren dygnet runt. Av den anledningen har väderobservatörerna lika goda förutsättningar som fyrpersonalen att upptäcka incidenter till sjöss. Som jag sade redan i min första replik kan jag inte finna annat än att kraven på en fortsatt bemanning t. v. på Kullens fyr i samma utsträckning som i dag är tillgodosedda genom det beslut som sjöfartsverket avser att fatta.
Herr talman! Jag har haft personlig kontakt med fyrmästaren, som har rapporterat denna driftstörning. Det är alltså en korrekt uppgift. När det gäller behovet av sjöövervakning och sjöfartsverkets nya signaler i den frågan vill jag understryka det som står i rapporten Bemanning av utsjöplatser, som sjöfartsverket självt har varit med om att utarbeta. Där säger man: ”Sjöfartsverket bedömer att Kullen bör kunna tillföras vissa sjöräddningsuppgifter av huvudsakligen preventiv karaktär, dock bör personalen ges möjligheter att vid behov kunna assistera med båt i farvattnen närmast Kullen.” Det gäller alltså klart definierade uppgifter för sjöräddningen. Sjöfartsverket har tidigare hävdat att dessa uppgifter är viktiga. Beträffande SMHI-personalen vill jag framhålla att fyrväktarna under pågående tjänst har gjort väderleksobservationer var tredje timme, en praktisk och från ekonomisk synpunkt mycket rationell lösning. Nu särskiljer man uppgifterna. Faktum kvarstår: Om sjöfartsverkets nu aviserade planer genomförs, blir det praktiskt taget en avbemanning. Mot denna bakgrund har jag mycket svårt att förstå de sakliga motiven för en inskränkning av bevakningen vid Kullens fyrplats.

Herr talman! Mot bakgrunu av de svårigheter som uppstod för Trelleborgs Nr 133 trafiken till följd av snöovädret i februari i år har Per Olof Håkansson frågat Torsdagen den mig om misslyckandet med att hålla viktiga trafikpulsådror öppna berodde på 26 april 1979 bristande resurser och/eller om snöröjningen genomfördes med felaktig å taktik eller resursutnyttjande. Om snöröjningen Som jag tidigare sagt här i kammaren som svar på frågor i anledning av i Trelleborgsområvinterns snöoväder kan störningar i såväl järnvägssom vägtrafiken inte det undvikas vid så svåra förhållanden som dem södra Sverige drabbades av i vintras. Dess bättre är snöoväder av vinterns omfattning sällsynta i Skåne. Enligt vägförvaltningen i Malmöhus län är det mer än 30 år sedan man hade en liknande situation. Resurserna för snöröjning kan naturligtvis inte dimensioneras med tanke på situationer som inträffar så sällan. De måste av ekonomiska skäl anpassas till mer normala förhållanden. För att klara vinterns svåra situation har emellertid vägverket och SJ disponerat om och hyrt in personal och snöröjningsmateriel i betydande omfattning. Även militära resurser har som bekant utnyttjats. Med tanke på den samlade erfarenhet som vägverket och SJ har då det gäller snöröjning finns det ingen anledning att tro att andra arbetsmetoder skulle ha gett ett bättre resultat än de som användes. Enligt min uppfattning gjorde vägverket och SJ ett utmärkt arbete under de utomordentligt svåra omständigheter som rådde.

Herr talman! Jag ber först att få tacka för svaret. Bakgrunden till frågan är att viktiga trafikleder sammanstrålar i Trelleborgs hamn, nämligen Europaväg 6 och kontinentbanan. Ett mått på deras betydelse får man om man ser på den trafikvolym som under ett genomsnittsdygn passerar hamnen. För den aktuella perioden rör det sig om ca 600 järnvägsvagnar, 150 långtradare och lastbilar och drygt 1 000 personbilar. Godsvolymen ligger i närheten av 10 000 ton. Denna trafik slogs alltså ut — under olika lång tid, beroende på om det var järnvägseller landsvägstrafik. Ovädret medförde givetvis snöröjningskostnader men också mistade och minskade intäkter. En trafikutövare — TT-linjen — uppger att företaget i februari i år gick miste om ca 10 000 passagerare. Ilikhet med kommunikationsministern vill jag understryka att ingen kritik skall falla på dem som på fältet slet med snön. Jag delar också uppfattningen att när man dimensionerar resurserna för snöröjningen skall man inte ta 30-årstoppen som riktmärke, utan ett realistiskt genomsnitt. Det är kanske det realistiska genomsnittet som vi skall diskutera. Vad som då är olyckligt är att basorganisationen som sådan efter hand på olika sätt har urholkats, så att den står rätt dåligt rustad även för sin allmänna verksamhet och givetvis även i en extraordinär situation som den i vintras. Frågan är också: Hur utnyttjades de disponibla resurserna? Järnvägssidan är det inte meningsfullt att diskutera. Där handlar det om 2 speciella ting som bara finns hos SJ, och där gjorde man vad man kunde. Det är bara att konstatera att första ronden vann snön, men de andra tog SJ hem. Vad beträffar vägsidan tror jag att ingen trelleborgare kunnat drömma om att man skulle tillåta E 6:an att driva igen. Andra vägar i området med ungefär samma sträckning och med samma problem hölls öppna. Jag vill också lägga till att i den katastrofsituation som rådde kritiserades de kommunala väghållningsorganen för att de agerade utanför väghållningsgränserna — en helt obefogad och oförskämd kritik, som jag ser det. Jag utgår ifrån att en utvärdering kommer till stånd av vad som gjordes och inte gjordes och att de kommunala organen också får vara med i den, men jag vill ändå ställa några kompletterande frågor. Varför kunde inte hela E6 hållas öppen? Berodde det på att man prioriterade andra vägar? Ansluter sig statsrådet till den kritik som kommunen har fått från vägförvaltningen för att de kommunala snöröjningsenheterna agerat utanför väghållningsgränsen? Och delar statsrådet min uppfattning att basorganisationen är för klent dimensionerad även ur allmän synpunkt?
Herr talman! För att något belysa hur svår situationen i Skåne var i vintras kan jag nämna att järnvägen mellan Malmö och Trelleborg blockerades av så mycket snö att plogvagnar inte kunde användas. SJ:s största dieseldrivna snöslunga fick tas ner från Luleå för att användas i arbetet. Även andra snöslungor som normalt arbetar i Norrland sattes in. Under snöröjningen var man tvungen att gräva bort det översta lagret snö i drivorna med grävmaskin innan snöslungorna kunde användas. Så packad var snön. När det gäller vägarna vill jag nämna att vägförvaltningen i Malmöhus län har lagt ner 35 milj.kr. på vinterväghållningen i länet den här vintern, att jämföra med 12 milj.kr. som en normal vinterväghållning hade kostat. För att något illustrera de insatser som har gjorts kan jag nämna t.ex. att den 19 februari var ca 115 av vägverkets egna och inhyrda plogbilar i gång i länet, vilket i sig är en stor insats under mer normala förhållanden. Dessutom anlitades ca 240 entreprenadmaskiner för snöröjningen. Resurserna koncentrerades till de stora trafiklederna. Varför E 6 inte kunde hållas öppen i hela sin längd kan jag inte svara på. Inte heller har jag fått del av den kritik som Per Olof Håkansson refererade till. Men för att få erfarenheter inför eventuella liknande situationer i framtiden kommer vägverket, vilket jag tidigare har sagt här i kammaren, att göra en utvärdering av de svårigheter som vinterns snöoväder medfört för trafiken i Skåne.

Jag tycker det är alldeles utomordentligt, herr talman, att man gör denna inventering. Får jag rekommendera att man tittar på en exakt sträcka: hur man hanterade snöröjningen på väg 100 och hur man hanterade den på E 6. Jag tror att man där kommer att hitta intressanta infallsvinklar för hur snöröjningen i framtiden bör organiseras.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande nr 32 redovisar utskottet den utveckling som skett på kriminalvårdens område. Det är i många avseenden en dyster läsning. Den ökning av beläggningen som ägde rum under 1977 fortsatte under 1978. Antalet klienter med långa strafftider har ökat, framför allt personer som dömts för narkotikabrott av allvarlig art eller grova våldsbrott. Man upplever att resurserna ute på anstalterna är otillräckliga, att medlen för återanpassning och rehabilitering inte räcker till. Med hänsyn till beläggningsutvecklingen ute på anstalterna har kriminalvårdsstyrelsen fått tillåtelse att öppna vissa tidigare stängda avdelningar. En viss ökning på personalsidan har också medgivits, även om jag tycker att den är otillräcklig. Det vore önskvärt att man kunde åstadkomma en jämnare anstaltsbeläggning inte minst ur ekonomisk synpunkt. De stora variationerna i beläggningen som nu sker under året förhindrar ett rationellt utnyttjande av platsantalet. En arbetsgrupp inom departementet sysslar nu med dessa frågor, och förhoppningsvis kan vi enligt uppgift motse förslag från den redan under sommaren. Till nu aktuellt betänkande från justitieutskottet angående anslag till kriminalvården har fogats tre reservationer som vi i centerpartiet står bakom. Riksdagen är väl förtrogen med de svårigheter som föreligger för interner med lång strafftid att vid strafftidens slut åter anpassa sig i samhället. Det måste vara en ambition från samhällets sida att medverka till att den återanpassningen kan ske. Försök har under ett antal år pågått vid kriminalvårdsanstalterna Tillberga och Skogome med marknadsanpassad lön. Utvärderingen av denna försöksverksamhet visar med önskvärd tydlighet hur verksamheten positivt bidragit till att underlätta de intagnas återanpassning vid frigivningen. Därutöver har den verkat brottsförebyggande. Många har lämnat anstalten helt skuldfria, andra med reducerade skulder. Vill man räcka dessa olyckliga människor en hjälpande hand, då måste denna verksamhet utökas. Det har vi från centern ansett, och i motionen 1190 föreslås en utökning av verksamheten enligt ett modifierat system som föreslagits av kriminalvårdsstyrelsen vid anslagsframställningen för budgetåret 1978/79. Den nya försöksverksamheten föreslås förläggas till anstalterna i Norrtälje, Tidaholm och Ödevata. För denna verksamhet har vi begärt ett tilläggsanslag på 800 000 kr. Tyvärr har vi inte fått gehör för vårt förslag i utskottsbehandlingen. Men vi anser att menar man något med allt tal om stöd till återanpassning av kriminalvårdsklientelet, då måste man ta tag i frågorna.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 Enligt ett av riksdagen 1972 fattat beslut skall lagöverträdare som döms enligt 7§ tredje stycket kriminalvårdslagen placeras i sluten anstalt. Bestämmelsen avser främst personer som har ägnat sig åt grov narkotikabrottslighet. Sedan vi 1974 fick den nya kriminalvårdslagen har det gång efter annan visat sig att det finns behov av särskilda regler i kriminalvårdslagen för just den kategori intagna som har gjort sig skyldiga till grov narkotikabrottslighet, främst när det gäller förutsättningar att erhålla permission. Kriminalvårdslagens 7 § tredje stycket avser, enligt sin nuvarande lydelse, enbart dem som har dömts till fängelse i lägst två år eller internering med en lägsta tid av två år. Vi vet med säkerhet att strafftid under två år kan komma i fråga även för mycket allvarlig brottslighet — nämligen i de fall där beslut om förvisning har beaktats vid straffmätningen. Vi har haft åtskilliga fall av grov narkotikabrottslighet begångna av utländska medborgare, där strafftidens längd har avpassats med tanke på förvisningsbeslutet. Dess värre, herr talman, synes dessa förvisningsbeslut inte alltid ha följts upp, utan vederbörande har fått stanna i riket. Vi anser det vara fel att sådana straffade personer under permissioner skall kunna fortsätta och t.o.m. utöka den brottsliga verksamheten. Det rör sig om kallhamrade affärsmän, och det borde vara en gemensam angelägenhet för hela riksdagen att söka begränsa deras framfart. Därutöver har vi interner som själva är eller har varit missbrukare och som vid permissioner riskerar återfall till både missbruk och brott. Just sådana aktualiteter borde kunna ägnas uppmärksamhet vid prövning av permissionsansökan. Men, som jag tidigare sagt, kriminalvårdslagens 7 § tredje stycket är inte tillämplig om strafftiden understiger två år. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 3 och 4. Utöver detta vill jag uttrycka min tillfredsställelse över att utskottet har kunnat enas om ett anslag till Skyddsvärnet i Göteborg. Skyddsvärnen i Göteborg och Stockholm bedriver en verksamhet som inte nog kan berömmas. Skillnaden är att Skyddsvärnet i Göteborg har behandlats så styvmoderligt vid medelstilldelningen att hela verksamheten äventyras, om inte ytterligare medel ställs till förfogande. Och även om Stockholm och Göteborg inte heller nu blir jämställda, hoppas jag att verksamheten ändå skall kunna fortsätta på samma förtjänstfulla sätt som tidigare. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till reservationerna 1,3 och 4 och i övrigt bifall till vad utskottet hemställt.

Herr talman! Kriminalvården tilldrar sig med rätta stort intresse. Det visar sig bl.a. av att kammaren vid behandlingen av den del av budgetpropositionen som gäller anslag till kriminalvården även har att ta ställning till 12 motioner. Det är också avsevärda belopp som används för kriminalvårdande verksamhet. För nästa år föreslår justitieutskottet att riksdagen skall bevilja för kriminalvårdsstyrelsen ett anslag på ca 55 milj.kr., för kriminalvårdsanstalterna ca 706 milj.kr. och för frivården ca 154 milj.kr. Det betyder att samhället för ett år anslår inemot en miljard kronor. Det är naturligtvis ett krav från medborgarna att anslagen på detta område liksom på andra områden används så effektivt som möjligt. Kriminalvårdens uppgift är rimligen att — mot bakgrund av de bedömningar som samhället via strafflagstiftningen har gjort — verkställa de påföljder som har utdömts för brott och därmed på olika sätt söka se till att de människor som har begått brott inte skall upprepa dem och dessutom att försöka återanpassa människor till en meningsfull tillvaro i samhället. De personer som har dömts till frihetsstraff är i förhållande till alla dem som kan inrymmas i begreppet kriminalvårdsklientelet en ganska begränsad skara men de är likväl i absoluta tal ett inte oansenligt antal. Det är väl numera en ganska allmän uppfattning att frihetsstraffen som sådana inte har något egenvärde. De kan anses vara ett ont men i vissa fall ett nödvändigt ont. Det är en allmän önskan att man skall minska antalet frihetsstraff och om möjligt göra dem kortare. I ett pressmeddelande från justitiedepartementet för någon vecka sedan sägs att den kriminologiska forskningen har visat att frihetsstraffen till övervägande del är ineffektiva från allmänt brottsförebyggande synpunkt, om man bortser från den tillfälliga verkan som kan uppnås medan straffet verkställs och den allmänt preventiva effekt sådana straff kan ha. Jag har, herr talman, ingen erinran mot det påståendet. Jag tror att den uppfattningen är riktig och att statsmakterna måste få fram åtgärder som kan medföra att antalet frihetsstraff minskar. Men frihetsstraffen kommer ändå att finnas i framtiden. När justitieministern nu tillkallar en utredning som skall arbeta med alternativ till frihetsstraff betyder det att krav som i många år ställts från moderata samlingspartiet — i motioner, interpellationer, debattinlägg m.m. — har fått gehör. I en partimotion till årets riksdag har vi moderater sagt bl.a. följande: ”Om effektiva alternativ till de sedvanliga fängelsestraffen fanns, skulle de senares användningsområde kunna begränsas. I flera andra länder har sådana alternativ prövats med gott resultat. Även i de nordiska länderna har dessa alternativ varit aktuella i den kriminalpolitiska debatten. —-—- De former som hardiskuterats har varit någon annan form av fängelse än den nuvarande som då skulle avse kortare tid, t.ex. fritidsfängelse, veckoslutsfängelse eller nattfängelse. Det kan vara andra lösningar — anmälningsplikt, samhällstjänst, kontroll i frihet, sanktioner beträffande friheten, obligatoriskt fritidsarbete, sanktioner knutna till arbetssituationen, förvandlingssanktioner, böter i kombination med andra påföljder etc. Alla dessa alternativ är säkert inte lämpliga i Sverige, men något eller några av dem kan vara det och skulle då kunna användas i stället för fängelsestraffet.” Flera av dessa krav från moderaterna förefaller nu komma upp i det kommande utredningsarbetet, och vi tycker från moderat håll givetvis att det är bra när våra idéer anammas. Just nu har vi en beläggningsutveckling på våra kriminalvårdsanstalter som pekar i riktning mot den önskade tendensen, eftersom beläggningen de senaste åren har ökat på kriminalvårdsanstalterna. Vi har kommit i den till synes något motsägelsefulla situationen, att samtidigt som företrädare för statsmakterna vill ge uttryck för den åsikten att antalet frihetsstraff skall minska och om möjligt göras kortare har antalet intagna ökat, särskilt de intagna med en strafftid på två år eller mer. Denna motsägelsefullhet kan emellertid vara skenbar. Domstolarna skall döma — och dömer också — efter den lag som gäller, inte efter den lag som diskuteras. Det är en mycket viktig rättssäkerhetsprincip. Vi har också bl.a. i de västeuropeiska länderna numera väsentligt ökade kontakter mellan länderna över gränserna än vi hade förr. Det är en positiv utveckling som vi skall hälsa med tillfredsställelse. Men den har naturligtvis vissa nackdelar, nämligen att vi får en ökad brottslighet som har internationell anknytning. Det betyder t.ex. att vi i vårt land har tvingats lagföra personer för narkotikabrott av allvarlig art i betydligt större utsträckning än tidigare, och det är en av orsakerna till det ökade antalet längre frihetsstraff. Beläggningssituationen vid kriminalvårdens anstalter är också besvärande mot den bakgrund att tendensen tidigare har varit att antalet intagna minskat, medan en omsvängning nu har skett under senare år så att antalet har ökat. Det har medfört problem beträffande vissa anstalter och framför allt beträffande antalet avdelningar som skall finnas vid anstalterna. Det är ganska självklart att utskottet anser det önskvärt att frågan om antalet anstaltsplatser behandlas med så god framförhållning som möjligt. Detta är ju nödvändigt inte minst av arbetsmiljöoch arbetsmarknadsmässiga skäl. Narkotikasituationen vid kriminalvårdens anstalter tas upp i en rad motioner som behandlas i det nu aktuella betänkandet. Nödvändigheten att komma till rätta med narkotikamissbruket på anstalterna har många gånger påtalats från ansvarigt håll inom kriminalvården. I moderata samlingspartiets partimotion nr 1108 har flera för kriminalvården utomordentligt viktiga frågor tagits upp. Bakgrunden är bl.a. narkotikamissbruket på kriminalvårdens anstalter och synen att det åligger samhället att så långt som det över huvud taget är möjligt förhindra narkotikamissbruk och om möjligt försöka hjälpa dem som är intagna på anstalterna att bli fria från narkotikaberoendet. I motionen 1108 pekas sålunda på behovet av skärpt övervakning av narkoti kabrottslingar på anstalterna, visitationspatruller, ökade möjligheter att visitera besökare, större satsningar när det gäller narkotikafria avdelningar och en mer differentierad behandling av de intagna. Jag vill, herr talman, inte säga annat än att mycket av detta är på väg att förverkligas. Verksamheten med visitationspatruller byggs successivt ut, och en ökad differentiering av de intagna sker på vissa håll. De erfarenheter som gjorts i samband med det s.k. Österåkerprojektet, som justitieutskottet har studerat närmare, förefaller att vara någonting som bör kunna användas på fler anstalter. Att kraftfulla åtgärder är nödvändiga visar ju det förhållandet att antalet missbrukare på anstalterna har ökat under det senaste decenniet. Utomordentligt oroande är den undersökning som visar att 8 26 av missbrukarna har fått sin första erfarenhet av narkotika i kriminalvårdsanstalt. Jag hävdar att det är helt förkastligt att ett samhälle berövar människor friheten utan att samtidigt kunna se till att dessa människor hindras att under frihetsberövandet bli beroende av narkotika. Samhället måste sätta in alla tänkbara åtgärder för att hjälpa människor att bli fria från sitt narkotikaberoende, men det måste också ha kraft nog att ha effektiva påföljder mot sådana personer som för egen vinnings skull utnyttjar andras beroende av narkotika. Detta leder enligt min mening till att det behövs skärpta regler som kantillämpas på dem som dömts för grovt narkotikabrott. När det gäller sådana personer måste intresset av att hindra dem från fortsatt brottslig verksamhet sättas framför intresset av öppenhet och kommunikation, som kan ske beträffande andra intagna på anstalterna. Jag menar att mer restriktiva regler bör gälla i fråga om dessa intagnas brev-, telefonoch besökskontakter än när det gäller andra intagna. Det finns också anledning att ge möjlighet till mer generella regler när det gäller att visitera dem som besöker intagna som dömts för grov narkotikabrottslighet än de som gäller i dag. Dessa frågor har tagits upp i reservationen 2 i anslutning till den moderata partimotionen 1108. Reservationen 3 gäller en fråga som vi diskuterade här i kammaren i december, nämligen frågan om hur man bäst skall ringa in den grupp intagna som tidigare är starkt kriminellt belastad och som i mycket stor utsträckning begår nya brott under permissioner. Vi reservanter anser att något stramare regler beträffande möjligheten att få permission bör gälla för dessa interner. Vi menar att den restriktiviteten uppnås om bestämningen ”påtaglig” i uttrycket ”påtaglig fara för fortsatt brottslig verksamhet” utgår i 32 § lagen om kriminalvård i anstalt. Också i reservationen 4 behandlas frågan om stramare regler när det gäller permissioner för interner som dömts för grov narkotikabrottslighet. Vi har diskuterat också den frågan tidigare här i kammaren, och Svea Wiklund har nyss utvecklat den närmare. Herr talman! Beträffande stora delar av förslagen i betänkandet nr 32 råder enighet. Vi moderater i utskottet har — delvis tillsammans med utskottets centerpartister — ansett att en uppstramning bör ske beträffande permissionsreglerna för i första hand dem som dömts för grov narkotikabrottslighet och att en effektivare övervakning av dessa bör komma till stånd. Skälet är naturligtvis att vi anser det nödvändigt att man kan isolera dem som begått grova narkotikabrott och hindra att narkotikans gissel sprider sig till dem som ännu inte drabbats av det. Herr talman! Jag ber att med detta få yrka bifall till reservationerna 2, 3 och 4 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har vid upprepade tillfällen aktualiserat frågan om förhållandena vid fängelserna. Vi har kritiserat förhållanden som förstärker kriminella attityder och som har mycket litet med kriminalvård att göra. Officiellt heter det att kriminalvården bygger på något slags vårdprincip, som är till för att förbättra fångarnas sociala situation och deras relationer till samhället. Men så fungerar det inte. Det förhållandet att det fortfarande finns isoleringsstraff och specialavdelningar inom fångvården motverkar i hög grad vårdtanken. Isoleringsstraffet och inspärrningarna på s.k. säkerhetsavdelningar strider helt mot tanken på vård, och därför måste, enligt vpk:s mening, isoleringsstraffet avskaffas. Denna förvaringsform är auktoritär och också passiverande för den fängslade. Det finns, herr talman, i huvudsak tre olika typer av isolering: 2. isolering vid överträdelse av anstaltens egna regler, vid berusning och vid s.k. överspelningar och Häktningsisoleringen används i dag mot nästan alla häktade. Detta innebär att häktade sitter inlåsta i var sin cell dygnet runt. Häktningsisoleringen har under alla år ansetts vara någonting nödvändigt med tanke på utredningsarbetet. Det har hela tiden gällt för polisen att vid sina förhör kunna spela ut den ene mot den andre på ett sätt som de häktade inte kan kontrollera. Dessutom harisoleringen använts som påtryckning mot tystlåtna arrestanter, dvs. fångar som inte har velat säga någonting före huvudförhandlingen. Häktningsisoleringen bör nästan alltid kunna undvikas. Vid uppenbar fara för rikets säkerhet kan man, enligt vår åsikt, medge häktningsisolering. Annars är isoleringen mer en fråga om praktiska arrangemang än om någonting som är nödvändigt för utredningen. Man kan hindra häktade att komma i förbindelse med varandra genom att placera dem på olika avdelningar eller i olika häkten. Isoleringen har under tidernas lopp varit den enklaste lösningen för myndigheterna. Man har sluppit bygga ut gemensamhetslokaler, och vaktstyrkan har kunnat vara liten. Fångarna har alltid stått till förhörspersonalens förfogande, eftersom de funnits tillgängliga i sina celler. Enligt vpk skall emellertid grundregeln vid häktning vara öppen celldörr såväl under dagen som under natten, så att det inte blir någon isolering under den här perioden. Isolering vid överträdelse av regler innebär att fångar som t.ex. kommit för sent vid permission eller som på något annat sätt missbrukat permissionen kan hållas isolerade ganska lång tid. Dessutom har arbetsvägrare, allmänt ”struliga” och obstinata fångar kunnat skiljas från de övriga, då de ”utövat menligt inflytande på sina kamrater”. Under de senaste åren har fångarna själva fört en aktiv kamp mot fångsystemet, och då har isolering varit mycket vanlig. Den har använts för att motverka fångarnas kamp. Man bör kanske påpeka att de obstinata fångarna, dvs. de som ännu inte är kuvade, ligger mycket bättre till från rehabiliteringssynpunkt än de kuvade och undergivna fångarna. De obstinata fångarna har fortfarande kraft och vilja, en vilja som kriminalvården på alla sätt kanaliserar åt fel håll. Själva isoleringen påverkar fångarna, så att de tappar tidsbegreppen och blir allmänt inkrökta. Självfallet ackumuleras ett hat mot samhället, som det senare kan vara svårt att bryta. Isolering betyder total rättslöshet. Det är fängelsets personal som gör undersökningen, ofta baserad på utsagor från annan fängelsepersonal. Fången har inte heller rätt till offentlig försvarare. Utredningsassistenten fungerar både som utredare, som domare och som verkställare. Detta strider mot rättspraxis. Dessutom får man aldrig upprättelse efter isolering. Utredningen kommer i gång när fången suttit isolerad i kanske flera dygn. Om fången klagar till kriminalvårdsstyrelsen så går det ytterligare någon eller några veckor. Under denna tid hålls fången kvar i isoleringen. Eftersom fången känner till den här ärendegången avstår han från rätten till överklagande. Vad tjänar det till att klaga när man ändå får sitta kvar och isoleringen inte kan göras ogjord? Isolering som straff är alltså en fråga om en självsvåldig praxis. Den självvalda isoleringen förekommer då fångar är rädda för reprimander, då fångar vägrar arbeta och hellre vill sitta ensamma och studera, då fångar med visst samhällsanseende inte vill beblanda sig med andra. Jag tror inte på att fångar själva väljer att sitta isolerade. Oftast finns det orsaker bakom, som fängelsepersonalen borde ta reda på och på det viset hjälpa fången att slippa isolera sig. Den som är rädd för repressalier borde kunna placeras på någon annan anstalt. Den som vill studera borde få dessa möjligheter på en vanlig öppen avdelning och dessutom få lön för mödan. De som av sociala skäl inte vill umgås med vanliga dödliga borde tvingas till detta. Det skadar säkert inte. En självvald isolering är inte något som man kan eller skall acceptera. Frivillighet i all ära, men den här frivilligheten är nästan alltid något helt annat. Den här formen av isolering har gett myndigheterna möjligheter att slippa göra något. Det har varit ett enkelt sätt att lösa ett svårt problem. Om nu människor av en eller annan anledning vill sitta för sig själva, så bör det vara på avdelningar där dörren är öppen under dagarna, där det finns möjligheter till kontakt med andra — när man så önskar. Det är viktigt att inte acceptera fångarnas önskemål, om deras krav går stick i stäv mot vad som kan vara rimligt och bra för deras rehabilitering. Isolering kan aldrig vara bra för människors rehabilitering. Förra året, herr talman, avslogs en vpKk-motion med kravet om isoleringsstraffets avskaffande med motivering att en utredning arbetade på den här frågan. Nu är utredningen klar, och den föreslår i och för sig minskad användning av avskildhetsåtgärder — men något klart ställningstagande mot isoleringsstraff förekommer inte. Därför är det betydelsefullt att riksdagen uttalar sig för att isoleringsstraffet skall avskaffas. I motionen 1756 tas också frågan om fångarnas organisations — FFCO — rättigheter upp till behandling. Vpk menar att FFCO skall tillerkännas förhandlingsrätt om aktuella frågor inom anstalterna. Också i denna del går utskottet emot vpk-yrkandet med hänvisning till att det inte rör sig om ett likadant förhållande som på arbetsmarknaden i övrigt. Nej, det är klart att det inte gör. Men det går inte att bestrida att det rör sig om ett partsförhållande; inte i arbetsrättsligt strikt juridisk mening, men det är ett partsförhållande. Också den här frågan har varit föremål för utredning, och i betänkandet Personalen vid kriminalvårdens anstalter heter det att de intagna på en avdelning bör uppmuntras att i lämpliga organisatoriska former ta sig an frågor som rör dem gemensamt. Isoleringsutredningen uttalar att medinflytande för de intagna i behandlingsfrågor kan ha betydelse för deras rehabilitering och att det kan göra det lättare för de intagna att möta samhället efter frigivningen. Då tycker man att det borde vara självklart att Förenade fångars centralorganisation erkänns som en förhandlingsorganisation. Men så tycker inte utskottet, utan man hänvisar till ett kommande lagstiftningsarbete. Man måste, menar vpk, tillerkänna de fängslade rätt att organiserat få framföra sina synpunkter på förhållanden inom kriminalväsendet som berör dem. En förutsättning för att de skall kunna påverka är att fångarnas egen organisation erkänns. Det måste finnas en praktisk möjlighet att finna en form för just denna förhandlingsorganisation, och självfallet måste det bli fråga om någon form av begränsad förhandlingsrätt. Det finns möjligheter härtill, om bara viljan att åstadkomma något sådant föreligger. Det handlar här om de människor som genom sin situation har det allra svårast att försvara sin rätt och som redan, av olika skäl, har sina medborgerliga frioch rättigheter inskränkta. Det handlar i hög grad om dessa människors rättsliga ställning, om deras integritet och om deras möjligheter att föra fram sina intressefrågor i fackliga former. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen 1756. Vpk-ledamöterna kommer också att rösta för reservationen nr 1, som stämmer överens med vad vi i andra sammanhang krävt.

Herr talman! Vid ett nordiskt kriminologiskt seminarium som hölls i Oslo för någon månad sedan uttalade en av våra främsta kriminologer, Nils Christie vid Oslo universitet, en förmodan att man om ungefär 100 år kommer att ställa sig mycket frågande inför att vi någonsin har ansett, att fängelser är något som skall användas inom kriminalvården. Jag hoppas att han har rätt, men jag betvivlar det.

Det har tidigare i denna debatt hänvisats till att vi i utskottet påtalat detta, men jag tycker att det är angeläget att återigen understryka detta. Utskottet framhåller att det förmodligen inte varit möjligt att göra upp någon långtidsplan för anstaltsbeståndet, eftersom denna omsvängning har skett snabbt, men att det nu krävs att man ser över förhållandena.

Jag delar de tidigare talarnas beklagande av att kriminalvården har så pass litet medel till sitt förfogande. Det är besvärligt att verka i denna situation, och jag har tidigare åtskilliga gånger sagt, att genom bristen på lokalanstalter, som kanske nu äntligen kommer att kunna hävas i Stockholmsområdet, kommer eventuellt också behandlingslagen att kunna sättas i kraft inom denna region. Det är bristen på medel som har gjort att vi i utskottsmajoriteten icke har ansett oss kunna biträda den centermotion där man kräver ett anslag på nära 800 000 kr. till modifierad arbetsdrift. Vi har i år — i likhet med vad utskottet i många år har ansett och också givit uttryck för — i våra betänkanden uttalat, att arbetsdriften är ett ytterst viktigt inslag vid våra anstalter. Vi har också krävt att man skall utöka de försök som har pågått vid Skogome och vid Tillberga. Vi har hela tiden fått höra att en utvärdering skall ske och att man sedan skall ta ställning i frågan. Kriminalvårdsstyrelsen har två år i rad lagt fram förslag om modifierad arbetsdrift med arbetsmarknadsanpassad ersättning. Man följer nu en något annan princip än den som ligger bakom försöken på Skogome och Tillberga. Man har föreslagit tre olika lönelägen. Vi måste vara på det klara med att alla icke kan gå in i någon form av industriell verksamhet. En del kan kanske icke utföra en hel dags arbete, och andra vill kanske studera. Därför behövs olika ersättningsnormer. Utskottsmajoriteten har sagt att det tyvärr är omöjligt att gå med på ett ökat anslag. Vi har väl varit litet rädda för att den utredning som här aviseras skall utgöra en anledning till att de tankegångar som förts fram icke prövas. Därför säger vi uttryckligen att vi tror att ett försök med denna modifierade form vid någon eller några anstalter bör kunna prövas i lämpligt sammanhang. Det kan t.o.m. vara av värde för den utredningsman som så småningom skall tillsättas. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets skrivning på den här punkten. När det gäller reservationerna 2, 3 och 4, som är fogade vid detta betänkande, så finns här de tankegångar som vi tidigare varit inne på och som vi diskuterat vid olika tillfällen. Håkan Winberg vill ha en helt annan övervakning av narkotikabrottslingar än den som vi nu har. Den allmänna inställningen i utskottet när det gäller alla tre motionerna är att man måste ha en principieli generell likställighet så långt det är möjligt. Men vi har några undantag. Vi har skärpta straff och skärpt behandling inom kriminalvården för människor som har anknytning tillinternationell brottslighet. Nyligen antog vi också permissionsbestämmelser, som gällde människor på anstalterna med mycket stor rymningsbenägenhet. Vi vill inte gå vidare på den här vägen. Vi menar tt.ex. att tvåårsregeln som har satts upp för en mildare och en strängare behandling helt enkelt handlar om rättssäkerhet. Det handlar om att domstolarna skall ta ställning och ange hur de bedömer brottet. Sedan får kriminalvårdsanstalternas personal med domstolarnas bedömning som riktpunkt behandla ärendet.

När det gäller reservationerna 3 och 4 skall jag bara erinra om att vi behandlade reservationen 3 i samband med att den nya lagen om permissioner inom anstaltsvården togs.

Med det anförda har jag helt kortfattat berört de problemställningar som berörs i de fyra reservationerna. Jag yrkar avslag på dem. Jag vill bara helt kort också be att få yrka avslag på vpk-motionen 1756. Jag hoppas att vi nu kan säga att någonting äntligen kommer att hända inom svensk kriminalvård. Det är min uppfattning och förhoppning att justitieminister Sven Romanus kommer att beröra de två kriminalpolitiska delegationer, en om frivården och en om anstaltsvården — vilkas direktiv vi ännu inte har sett — som skall komma att arbeta så småningom. Inga Lantz var synnerligen grundlig när hon läste upp en del av de utredningar berörande ämnet som har pågått, som föreligger klara, som är remissbehandlade eller som är under remissbehandling. Jag vill dock när det gäller isoleringsstraffet säga att jag egentligen inte känner igen framställningen. Redan för några år sedan antog vi en ny häktningslag, som gjorde samsittning möjlig och som har medfört att nya häkten har måst byggas enligt helt andra principer än de tidigare. Vi har vidare häktesutredningen och vi har isoleringsutredningen, som remissorganen nu skall ta ställning till. Jag tror inte att vi bör föregripa de utredningarnas resultat, utan jag anser att vi skall avvakta på den punkten och också hålla i minnet att isoleringsstraffet är borttaget som disciplinär åtgärd sedan 1976. När det gäller de intagnas möjligheter att få lämpliga företrädare yrkar vi också bestämt avslag på tanken på att FFCO nu skulle genom riksdagsbeslut utses som representanter för de intagna. Vi har i ett mycket ingående och sakligt resonemang påvisat att det inte finns något partsförhållande på vanligt sätt, och vi har också pekat på att man funnit att förtroenderåd och samrådsorgan ger de intagna självförtroende och möjligheter till bättre kontakt med andra människor. Men vi vill också att samrådsverksamheten vid anstalterna skall få så fasta organisatoriska former som möjligt, inte minst sedan ställning har tagits till utredningen om personalens uppgifter inom anstaltsvården och till isoleringsutredningen, när de har blivit remissbehandlade. Jag kan väl också till sist säga att meningarna även bland de intagna tycks vara något delade. Vi vet att FFCO har haft vissa svårigheter. Vi vet att förtroenderåden fungerar väldigt bra på sina håll, men vi vet också att man, bl.a. vid Hall, har krävt att SAC i stället skall bli den organisation som skall företräda de intagna. Innan vi har fått klara och entydiga belägg för vad de intagna själva anser och vad kriminalvårdsstyrelsen finner möjligt anser vi icke att vi kan tillstyrka motionen 1756. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till justitieutskottets förslag i dess helhet.
Herr talman! Låt mig bara göra några korta kommentarer i anslutning till vad som har sagts beträffande reservationerna 2, 3 och 4. När det gäller reservationen 4, som avser tvåårsgränsen i 7 § lagen om kriminalvård i anstalt, vill jag understryka att man i en del fall där vederbörande normalt borde dömas till straff på över två år beaktar att han samtidigt åläggs förvisning och därför sätter straffet lägre. Sedan kanske förvisningsbeslutet inte kan verkställas. Detta medför alltså att en del åtalade som i och för sig skulle förskylla ett straff på över två år döms till ett kortare straff, och då kan man inte tillämpa denna gräns. Det tycker jag är ett väsentligt skäl att företa den ändring som reservanterna föreslår. När det gäller reservationen 3 är ju avsikten att komma åt en viss rymningsbenägen grupp, som i den proposition som vi behandlade i december ansågs utgöra ett par tre hundra personer. Vi sade då att vi vill vara säkra på att man genom att i lokutionen ”påtaglig fara för fortsatt brottslig verksamhet” ta bort ordet ”påtaglig” når hela denna grupp. Reservationen 2 avser de regler som finns i 29 § i lagen om kriminalvård i anstalt och i 100 § i vårdcirkuläret. Det gäller här också frågan om relationen mellan kroppsvisitation och det mer ingående begreppet kroppsbesiktning. Justitieombudsmannen har vid några tillfällen gjort uttalanden om vad som gäller i detta avseende. Han har i ett uttalande hävdat att det fordras konkret misstanke om narkotikatillförsel för att visitationsmöjlighet skall föreligga. Han har vidare uttalat att möjligheterna att visitera får användas endast i undantagsfall. Jag tycker att det är väl starka begränsningar. Det finns vidare ett intressant beslut från mars 1979 av justitieombudsmannen Wigelius, där han diskuterar relationen kroppsvisitering-kroppsbesiktning. Hans uttalande avslutas med följande ord: ”Jag vill tillägga att det enligt min mening kan finnas anledning att ifrågasätta om den begränsning beträffande åtgärder för kontroll av besökande, som ligger i att endast kroppsvisitation får ske, är lämplig idag, när det är stora svårigheter att hindra att narkotika m.m. insmugglas på kriminalvårdsanstalter. Det torde i första hand ankomma på kriminalvårdsstyrelsen att överväga denna och därmed sammanhängande frågor samt att ta det initiativ till lagändring som styrelsen kan anse påkallat.” Det är, herr talman, precis de synpunkter som vi fört fram i den moderata partimotionen och som vi följer upp i reservationen 2.
Herr talman! När det gäller reservationen 1 vill jag säga till fröken Mattson att det vi satsar på återanpassning och rehabilitering förhoppningsvis kan medföra inbesparingar av de utgifter som samhället måste ta om vederbörande inte kan anpassa sig efter frigivningen. Jag har respekt och förståelse för att vi befinner oss i ett ekonomiskt trängt läge. Men här rör det sig om människor och människoliv. Om man genom denna åtgärd kan hjälpa bara några människor måste det vara värt försöket. Den utvärdering som skett vid Tillberga och Skogome visar att den här insatsen gett ett mycket gott resultat. Håkan Winberg har kommenterat reservationerna 3 och 4, och jag skall därför inte uppta tiden med det. Jag vill bara till Inga Lantz säga att tyvärr är isolering på fängelserna en åtgärd som man i vissa lägen är tvungen att ta.

Herr talman! Det hade varit intressant att få höra vad Svea Wiklund menade, men det lär jag väl nu inte få göra. Lisa Mattson började sitt anförande med att säga att det nu kommer att hända något positivt inom kriminalvården. Det tycker jag att man starkt kan ifrågasätta med tanke på att Lisa Mattson och utskottet t.ex. inte vill ta bort isoleringsstraffet. Även om isolering inte förekommer som straff, får den i praktiken den funktionen. Det är riktigt att det vid häktningsisolering förekommer samsittning och att man på vissa håll har dörrarna öppna under dagtid. Men detta tillhör de absoluta undantagen. Det finns ingenting som säger att man behöver ha isolering vid häktning. Detta är enbart en fråga om praktiska åtgärder. Man kan alltså överallt ta bort isoleringsstraffet. Om de intagna skall kunna påverka sin situation när det gäller arbetsmiljö, fritid och lönefrågor måste man tillerkänna FFCO och stärka fångarnas organisationer. Om man vill komma någon vart med rehabiliteringen och om den s.k. vårdtanken skall ha någon anknytning inom kriminalvården måste detta till. Jag tror att dessa två åtgärder, som vi i vpk fört fram, är väldigt viktiga för en rehabilitering av de intagna. Jag beklagar att den syn vpk har på isoleringsstraffet och på FFCO, fångarnas organisation, inte delas av utskottets majoritet.
Herr talman! Jag menade att jag har förhoppningar om att någonting kommer att hända inom kriminalvården. Det har inte funnits mycket att bygga diskussionerna på tidigare. Utredningar har dröjt eller lagts undan, vilket bl.a. hände med häktningsutredningen. Men om de två delegationer som skall behandla kriminalvårdspolitiken ur olika aspekter verkligen får arbeta, och arbeta snabbt, tror jag att vi kommer att få nya synpunkter och förslag att ta ställning till. Isoleringsstraffet kommer troligen att höra till de saker som någon av delegationerna får ta ställning till sedan frågan i vederbörlig ordning remissbehandlats. När det gäller de reservationer som Håkan Winberg talat för vidhåller vi inom utskottets majoritet vår uppfattning att tvåårsgränsen bör vara en riktpunkt som åberopas ur rättssäkerhetssynpunkt. Vi menar också att man icke enbart kan skapa undantagsbestämmelser för vissa typer av brott. Vi har gjort det när det gäller de stora narkotikalangarna.

Vi tror att den möjiigheten är bättre än att direkt i lag skriva in undantagsbestämmelser för narkotikamissbrukare. Beträffande reservationen 3 vill jag också peka på att vi önskade en mycket restriktiv skrivning för de grova förbrytarna och återfallsförbrytarna, medan vi ville ha större möjligheter till permissioner för övriga. Det skulle bli en skärpning som vi icke anser oss kunna gå med på om ordet påtaglig tas bort.

Herr talman! I vår partimotion tas fem frågor upp. De gäller visitationspatruller, ökad differentiering, möjligheten att vägra permission, de intagnas brev-, telefonoch besökskontakter samt den ökade möjligheten att visitera besökare. Jag vill påpeka för Lisa Mattson att reservationen 2 bara avser de två senaste frågorna; de andra har lösts något så när tillfredsställande enligt utskottets skrivning. Jag ville bara göra det påpekandet eftersom jag tyckte att Lisa Mattson slog in öppna dörrar. Det vi inte anser är riktigt klart och där det kan behövas en skärpning gäller brev-, telefonoch besökskontakterna för de grova narkotikaförbrytarna och möjligheten att bättre visitera personer som besöker dem.

Herr talman! När riksdagen i dag behandlar avsnittet om kriminalvården i justitiedepartementets budget kan det finnas anledning att erinra om att arbetet på det här området även i årets budgetproposition i huvudsak fortsätter efter de riktlinjer som drogs upp genom 1973 års kriminalvårdsreform, som antogs i bred enighet. Under de år som har gått har personalen på frivårdssidan fördubblats. Just nu är det särskilt angeläget att nya lokalanstalter kommer till stånd på olika håll i landet, inte minst i Stockholmsregionen. Men jag ser en ljusning i det hänseendet nu. Även när det har gällt att föra ut kriminalvårdsreformen i praktiken har stor enighet rått i de grundläggande frågorna. Detta är glädjande och värdefullt. Naturligtvis har nya moment kommit in, som inte var i blickpunkten 1973 på samma sätt som senare. Jag tänker i första hand på förekomsten av narkotika på kriminalvårdsanstalterna. Det rör sig här om ett förhållande som är djupt oroande och som har gjort kraftfulla insatser påkallade. I budgetpropositionen och i justitieutskottets betänkande redovisas en rad åtgärder som redan har vidtagits eller skall genomföras. Den berättigade oron över narkotikasituationen har kommit till uttryck i flera motioner. Jag har full förståelse för de synpunkter som har framförts, och jag kan försäkra att både kriminalvårdsstyrelsen och jag själv ägnar problemet stor uppmärksamhet. Vi kommer att med kraft arbeta för att läget skall fortlöpande förbättras. När det gäller anstaltsbeståndet är det — så som det påpekas i både budgetpropositionen och utskottsbetänkandet — angeläget att vi får fram ett underlag som medger en mera långsiktig beredskap inför de förändringar i beläggningsutvecklingen som av olika skäl ger sig till känna från tid till annan. Jag fäster i detta hänseende stora förhoppningar vid den kartläggning av anstaltsbeståndet och det arbete i övrigt som bedrivs av den särskilda arbetsgrupp som jag har tillsatt med företrädare för justitieoch budgetdepartementen, kriminalvårdsstyrelsen och berörda fackliga organisationer. Detta arbete är angeläget från många synpunkter, inte minst då av hänsyn till personalen på anstalterna. På senare tid har det både i riksdagen och i den allmänna kriminalpolitiska debatten visat sig att intresset till stor del inriktat sig på frågor som har anknytning till det straffrättsliga påföljdssystemet. En rad värdefulla betänkanden har lagts fram. De spänner tillsammans över ett vidsträckt fält och avser spörsmål som hänger samman med frihetsstråffen lika väl som med frivårdspåföljderna. Det kan förtjäna att nämnas att de tidsobestämda påföljderna härvid har utsatts för omfattande kritik såsom otidsenliga. Tiden är nu kommen att, på den grundval som kriminalvårdsreformen utgör, gå vidare med reformarbetet. På riksdagens bord ligger redan ett förslag om att den tidsobestämda påföljden ungdomsfängelse skall avskaffas. Remiss sker i dagarna av en departementspromemoria med förslag att även interneringspåföljden, som också är tidsobestämd, skall slopas. Vidare tillkallas två utredningar med parlamentarisk anknytning för att se över det straffrättsliga påföljdssystemet. Den ena kommittén anförtros frågor som rör fängelse och kriminalvård i anstalt. Den andra skall arbeta med kriminalvård i frihet och alternativ till frihetsstraff. Arbetet skall bedrivas skyndsamt. Direktiven för kommittéerna är utförliga, och de föreligger nu i tryck. Jag kan nämna helt kort att den kommitté som skall se över frågor om fängelse och kriminalvård i anstalt bl.a. fått följande direktiv. Minimitiden för fängelsestraff — f.n. en månad — skall man försöka minska. Reglerna om villkorlig frigivning skall ses över. Nuvarande bestämmelser har kritiserats bl.a. av den anledningen att de medför att fängelsestraffet till viss del blir tidsobestämt. Gällande straffskalor ses över. Dessa går i en del fall tillbaka på tidigare bestämmelser av mycket gammalt datum. Kommittén skall undersöka om straffskalorna är anpassade till de värderingar som råder i dag. Bl. a. skall den organiserade och den ekonomiska brottsligheten uppmärksammas. Kommittén skall också se efter om det är möjligt att införa mer preciserade regler om påföljdsval och straffmätning. Även vissa organisatoriska frågor har anförtrotts åt kommittén. Den skall föreslå regler som innebär att medborgarnas insyn och inflytande i fråga om kriminalvården ökar och att anstaltsoch frivård integreras bättre än f. n. Den kommitté som skall arbeta med frågor om kriminalvård i frihet har till uppgift att göra den nuvarande påföljden skyddstillsyn mer effektiv bl.a. genom inslag av olika kontrollmoment och genom ett ändamålsenligt sanktionssystem för fall då meddelade föreskrifter inte följs. Kommittén skall vidare undersöka om det är möjligt att införliva en eller flera nya påföljder med det svenska systemet. I direktiven pekas på en rad institut som tänkbara alternativ till frihetsstraff. Flera av dessa förekommer i olika främmande länder. Jag vill till sist vid detta tillfälle uttrycka min förhoppning att också detta fortsatta arbete skall kunna bedrivas i en anda av samförstånd och med en samfälld strävan att få fram så bra lösningar som möjligt på detta svåra och viktiga samhällsområde.

Herr talman! I motion 845 har jag tillsammans med partikamrater i Skaraborgs län motionerat om förbättringar av arbetsmiljön vid kriminalvårdsanstalterna i Tidaholm och Norrtälje. Justitieutskottet har avstyrkt motion 845, och jag har därför inte för avsikt att yrka bifall till den. Det är beklagligt att utskottet inte heller detta år har kunnat tillgodose denna begäran från kriminalvårdsstyrelsen. Personalen vid de berörda anstalterna har rätt att ställa krav på en bra arbetsmiljö — det är rättmätiga krav från varje anställd, oavsett var han eller hon har sin arbetsplats. Men så tycks inte vara fallet för de anställda inom kriminalvården. Utskottet håller med oss motionärer i alla delar utom när det gäller att tillstyrka anslag till de personalförstärkningar som begärs i motionen. Personalen vid de berörda anstalterna vill genom omstruktureringen till mindre avdelningar få en bättre arbetsmiljö för egen del. Men det är inte bara av omtanke om sin egen arbetsmiljö som man har krävt denna omfördelning. Också de intagna vid anstalterna får därigenom förbättrade miljöförhållanden. Ett mindre antal intagna på avdelningarna skulle innebära bättre kontakt mellan de intagna och personalen. Man skulle på ett bättre sätt kunna skapa fritidsoch samhällsaktiviteter för de intagna, och personalen skulle då ges möjlighet att påverka de intagna på ett positivt sätt. I och med att motionen är avstyrkt är det, som vi motionärer ser det, omöjligt för personalen att utföra sitt arbete på ett för alla parter tillfredsställande sätt.

Herr talman! Med anledning av vad Birgitta Johansson nyss sade vill jag framhålla att jag hyser full förståelse för de svårigheter som personalen har på anstalterna i Tidaholm och Norrtälje. Jag hyser också full förståelse för att det vore värdefullt från behandlingssynpunkt om man kunde inrätta mindre avdelningar, men faktum är att det som talar emot detta är det trängda budgetläget. Beläggningssituationen på anstalterna är i dag sådan att vi inte kan avvara flera platser. Om förslaget till mindre avdelningar i Tidaholm och Norrtälje skulle genomföras, skulle sammanlagt ungefär 100 platser bortfalla. Det har vi inte råd med f.n. Intresset för att skapa mindre anstalter gäller inte bara Tidaholm och Norrtälje utan också andra anstalter. Min avsikt är att följa denna fråga nära, och så snart det är möjligt skall vi givetvis försöka förbättra förhållandena på anstalterna i Tidaholm och Norrtälje.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för att han kommer att följa situationen när det gäller dessa anstalter. Jag hoppas att det ekonomiska läget inte blir avgörande, vilket har varit fallet under de senaste två åren. Man måste göra reella planeringsinsatser för att överföra interner från anstalterna i Tidaholm och Norrtälje till andra anstalter i Sverige, eller hur man nu vill lösa problemen. Annars får justitieministerns ord inte något innehåll som tillgodoser personalens krav på arbetsmiljöförbättrande åtgärder.
Herr talman! Vi bygger efter hand nya lokalanstalter. Därmed lättar trycket på de slutna anstalterna. Sedan är det en fördelningsfråga hur man skall utnyttja platserna på bästa sätt.